Fru talman! Barnfattigdomen är ett stort samhällsproblem. Efter många års minskningar - åren 1999-2006 - har barnfattigdomen börjat öka igen. Enligt Rädda Barnen levde 220 000 barn år 2008 i fattiga familjer. Antalet har ökat ytterligare sedan dess, men statistiken släpar efter. Därför har vi inga exakta siffror för åren därefter. Ökningen av socialbidragen under åren 2009-2011 indikerar dock att redovisningen för detta år kommer att se värre ut. Barn som växer upp i fattigdom tvingas alldeles för tidigt att ta ett stort ansvar för familjens ekonomi. De bor ofta sämre än andra barn och går i skolor där allt färre elever klarar kunskapskraven. Många barn tvingas av ekonomiska skäl att avstå från att delta i avgiftsbelagda fritidsaktiviteter; de får svårare att delta i aktiviteter inom skolan som är förknippade med kostnader. Gemensamt för många av dessa barn är att de har föräldrar som antingen saknar jobb eller jobbar deltid och att familjens hushållsekonomi helt enkelt inte räcker till. Många familjer är beroende av försörjningsstöd, och många familjer står långt ifrån arbetsmarknaden. I ett land som Sverige kan det betyda utanförskap att sakna sådana saker som de flesta andra har. Jag tänker då på att inte kunna åka på semester, inte följa med på skolutflykter och inte få samma chanser att utvecklas som andra. Den relativa fattigdomen handlar alltså om de allt större klyftorna i samhället och om att inte kunna utvecklas på samma villkor som andra barn. Fru talman! Hjälporganisationer och sociala myndigheter märker ett ökat tryck från hjälpsökande. Även om det bara gäller någon tusenlapp eller några hundralappar gör det skillnad i familjer som får tillbringa semestern på balkongen. Under de senaste sex åren ökade antalet hjälpansökningar till Majblomman med 40 procent. Stadsmissionen har redovisat en liknande bild och redovisar att man nu söker inte bara för att få hjälp med lite extra utan även för att täcka så viktiga grundläggande behov som att kunna betala elräkning och hyra. Att slå sig fram till samhällets bistånd är ofta både svårt och krångligt och för en hel del också klart förnedrande. Många klarar helt enkelt inte av detta. Det här drabbar barnen extra hårt. Många familjer behöver inte bara försörjningsstöd utan också terapeutisk hjälp i form av samtal och annat stöd. Enligt Nobelpristagaren i ekonomi Amartya Sen handlar fattigdom ytterst om människors frihet och livschanser. "Om ens ekonomiska och sociala position gör att man inte har några reella möjligheter att välja vilket liv man vill leva, då är man fattig" - detta enligt Sens ståndpunkt. Fattigdomen är en riskfaktor när det gäller utanförskap. Men också för dem som får jobb igen är risken stor att återfalla i fattigdom vid nya kriser. Att krisen vid 90-talets början ledde till långvariga svårigheter för många, särskilt för yngre personer, är välkänt. Men kanske är det inte just de som då var fattiga som löper ökad risk att på nytt bli fattiga när konjunkturen vänder nedåt - även under perioder av ökat välstånd. Bakom ökningen ligger bland annat en ökning av arbetslösheten. Samtidigt har a-kassan fördyrats och urholkats. De utjämnande mekanismerna i det svenska systemet urholkas av alliansregeringen som ser stödsystem som ett hinder för att få ut människor på den ordinarie arbetsmarknaden. A-kassorna har förlorat flera hundra tusen medlemmar, och många arbetslösa och sjuka står i dag helt utan ersättning från a-kassa eller sjukförsäkring. Alliansregeringen genomförde snabbt denna förändring för att få utrymme för att sänka skatten för personer med jobb och lön - ett beslut som på ett tydligt sätt ökade inkomstskillnaderna i samhället och gjorde det svårt för de sjuka att klara vardagens utgifter. Fru talman! Glasögon till barnen är för många familjer en utgift som inte ryms inom familjens budget. Att växa upp i fattigdom har stora negativa effekter för deltagandet i arbetslivet och ökar risken för utanförskap och låga livsinkomster. En politik mot barnfattigdomen är således inte bara en politik för minskade klyftor och ökad social sammanhållning utan också en politik för framtida jobb och tillväxt. En aktiv arbetsmarknadspolitik med fler arbetande föräldrar är den allra viktigaste åtgärden för att bekämpa barnfattigdomen. Generell välfärd med ett skyddsnät vid arbetslöshet och sjukdom spelar också en stor roll för möjligheterna att minska barnfattigdomen. En välfärd som omfattar alla jämnar ut när det gäller chansen för alla barn att förverkliga sina livsdrömmar, minskar de ekonomiska klyftorna och ökar den sociala sammanhållningen. Vi socialdemokrater anser att nolltolerans mot barnfattigdom ska råda. Det krävs ett samlat grepp för att analysera och finna lösningar på problemen. Andelen arbetande i befolkningen har sjunkit de senaste fem åren. Detta är något som den borgerliga regeringen knappt vill låtsas om. I stället pratar man om att fler människor arbetar nu jämfört med för fem år sedan, utan att samtidigt tala om att det helt och hållet beror på befolkningsökningen. Andelen arbetande i befolkningen har inte ökat, vilket är det enda intressanta måttet i sammanhanget. Den allra viktigaste åtgärden för att bekämpa barnfattigdomen är därför en aktiv arbetsmarknadspolitik med fler arbetande föräldrar. Därefter kommer en generell välfärd som omfattar alla. Mot bakgrund av vad jag har anfört anser vi socialdemokrater att regeringen bör ta initiativ till en nationell handlingsplan mot barnfattigdom. På så sätt kan det tas ett helhetsgrepp på problem för barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer och i annan utsatthet. En handlingsplan bör innefatta åtgärder med sikte på en aktiv arbetsmarknads och utbildningspolitik, rätt till arbete på heltid, ökad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid, förstärkta trygghetssystem samt specifika satsningar på just ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Andra viktiga insatser är resursfördelning utifrån elevers behov, satsning på kultur och musikskolan, ökade möjligheter till skuldsanering och sociala investeringar på kommunal nivå. Fru talman! Fattiga barn i ett rikt land är för mig som socialdemokrat oacceptabelt och ovärdigt vårt moderna välfärdssamhälle. Det är dags att vi politiskt kraftsamlar mot barnfattigdomen och bekämpar den varje dag, med alla till buds stående medel. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 1. I detta anförande instämde Lennart Axelsson, Christin Hagberg och Lena Hallengren .
Fru talman! Jag vill börja mitt anförande med att yrka bifall till reservation nr 1, alltså samma reservation som ChristerEngelhardt yrkade bifall till nyss. Förra året fick alla riksdagsledamöter inför Almedalsveckan en pocketskrift från Riksförbundet Majblomman. Den är grå till kulören och har titeln En vanlig dag . Föreningen har samlat ansökningar från en genomsnittlig dag, drygt 150 stycken. Det blir drygt 56 000 på helårsbasis, och antalet ökar från år till år. Familjer som hör av sig till Majblomman har det besvärligt på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation. I många ansökningar framgår det tydligt att hushållets pengar inte räcker till de grundläggande behov barnen har, såsom glasögon, cykel eller något annat man behöver för sin personliga utveckling som barn. Inte sällan är det ensamstående föräldrar som hamnar i denna situation - somliga trots att de har ett arbete, ofta på deltid. Detta brer också ut sig; det är mer och mer av bemanningsföretag i välfärden och även i andra branscher nu för tiden. Då blir det många gånger deltid. Varje barn har egna rättigheter enligt FN:s konvention om barns rättigheter. Mänskliga rättigheter måste vara utgångspunkten i allt arbete runt barnfattigdom och barns särskilda utsatthet. Barnkonventionen och alla barns rätt till hälsa, bostad, utbildning och ett i största allmänhet socialt värdigt liv är i detta sammanhang en grundläggande utgångspunkt. Rätten till utveckling, rätten att växa upp i trygghet och skyddas mot övergrepp samt rätten att respekteras för sina åsikter måste vara utgångspunkten i samhällsplanering och politiskt beslutsfattande. Fru talman! Miljöpartiet anser också att det är viktigt att lyfta debatten bortom höjda bidragsnivåer eller fler jobbskatteavdrag. Det sistnämnda har hittills varit regeringens svar på snart sagt alla samhällsproblem. Grundläggande strukturella förhållanden i den socioekonomiska strukturen är väldigt viktiga att ta upp i denna diskussion. Det handlar om att människor ska ha råd att bo i sina bostäder och att skolan är bra oavsett var i landet man bor. Det är oacceptabla skillnader vi ser mellan kommuner och mellan stadsdelar inom samma kommun i dag. Ökad jämställdhet är därtill väldigt viktigt. Ett fungerande socialförsäkringssystem betyder mycket för att människor ska ha skydd när de blir sjuka och inte behöva oroa sig för det. Detsamma gäller ett fungerande skydd vid arbetslöshet. Det är ett problem som har blivit påtagligt med nuvarande regerings politik. Det har för övrigt stor betydelse för människor i praktiken ute i verkligheten hur försörjningsstödet är utformat, och på vilket sätt det ges. Andra faktorer som bidrar till ett bra liv är tillgång till natur, rent vatten, ren luft och en bullerfri miljö. Det är grundläggande och något alla människor behöver. Vi gröna ser vidare som ett viktigt perspektiv att skapa vad vi kallar nya livschanser. Det handlar om att skapa möjligheter och vägar för enskilda att ta sig vidare oavsett hur deras liv har varit hittills. Det gäller såväl vuxna som barn. I ett annat ärende på dagens föredragningslista ser Alliansen ut att gå mot ett nederlag, nämligen när det gäller vuxenutbildning. I betänkandet från utbildningsutskottet står att riksdagen bör tillkännage för regeringen att den ska lägga fram ett förslag om ett riktat statsbidrag för vuxenutbildning som garanterar en hög nivå på denna utbildning. Vi från Miljöpartiet stöder detta helhjärtat. Detta krav hade mycket väl platsat alldeles utmärkt som en komponent i den handlingsplan vi rödgröna gemensamt är överens om att regeringen borde ta fram. Nya livschanser behövs i geografiska områden eller bostadsområden som av olika skäl kännetecknas av förlorad framtidstro. Kanske i framför allt dessa områden är det av stor betydelse att det skapas nya livschanser - att barn, unga och deras föräldrar ges möjligheter att bryta negativa livsmönster och gå vidare. Där fyller en bra skola med hög kvalitativ nivå som sagt en särskilt viktig funktion. Utsatthet kan till viss del sägas gå i arv - det sociala arvet. Det är viktigt att skapa förutsättningar för att människor ska kunna bryta det, och det är synnerligen viktigt att barn och unga inte tappar framtidstron. Det i sig skapar nämligen en grogrund för inte bara egna, individuella problem utan också fortsatta samhällsproblem - strukturella problem. Brottslighet kommer ofta som en orsak av sociala förhållanden. Fru talman! Det finns flera olika mått och definitioner på ekonomisk utsatthet. När Rädda Barnen mäter barnfattigdom använder de två kriterier: att barnet bor i en familj som tvingats söka kommunalt försörjningsstöd eller att familjen har mindre än så kallad skälig inkomststandard enligt Statistiska centralbyråns definition. Med detta beräkningssätt kan vi konstatera att det finns ungefär 220 000 fattiga barn i Sverige. I betänkandet finns referenser till pågående arbete inom EU med en rekommendation i frågan om barnfattigdom och utformande av gemensamma principer och effektiva övervakningsverktyg för att förebygga och bekämpa densamma. Faktum är att det redan finns ett mål i EU inom ramen för EU 2020-strategin, som slogs fast för snart två år sedan. Fram till år 2020 ska minst 20 miljoner EU-medborgare lyftas ur fattigdom. Fattigdomsgränsen som EU använder är också intressant att notera i denna diskussion. Den är 60 procent av medianinkomsten inom respektive land. EU anser att det är inom respektive land man ska se hur det relativt ser ut. Där har såvitt jag vet regeringen inte protesterat. Varje land ska alltså omvandla EU-målen till nationella mål som speglar situationen och förutsättningarna i landet. Ingenting hindrar Sverige från att kraftfullt visa vägen. Det skulle finnas en bred samling i Sveriges riksdag bakom en sådan politik, är jag helt övertygad om. I EU 2020-strategin står det bland annat att medlemsstaterna måste främja ett gemensamt kollektivt och individuellt ansvar i kampen mot fattigdom och social utestängning, fastställa och genomföra åtgärder för att hantera specifika villkor för särskilt utsatta grupper och helt bygga ut de sociala trygghetssystemen och pensionssystemen för att garantera ett lämpligt inkomststöd och tillgång till hälso och sjukvård. Fru talman! Debatten om barnfattigdom har alltför länge fastnat i sidodebatter om en definition av hur den ska mätas. Miljöpartiet anser att det finns ett stort ansvar för oss representanter för svenska folket att lyfta debatten och fokusera mer på ett renodlat barnperspektiv. Låt mig avslutningsvis citera tidigare nämnd skrift från Riksförbundet Majblomman: "I den politiska debatten försvinner snabbt diskussionen om barnens behov till att i stället handla om arbetsmarknadspolitik och sysselsättning som det långsiktigt bästa sättet att bekämpa barnfattigdom. Det är säkert sant och i sig självklart. Problemet är att många barn har föräldrar som inga arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan hjälpa, det handlar exempelvis om barn till föräldrar med funktionshinder eller sjukdom. Ett annat problem för barnen är att det tar tid för arbetsmarknadspolitiken att få genomslag och full effekt på ekonomiskt utsatta familjers ekonomiska situation. Och för barn är tiden viktig. En vuxen person klarar kanske av att leva under ekonomiskt knappa förhållanden en tid, men för ett barn innebär samma tid att en viktig period av livet går förlorad."

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2 och anser att regeringen bör ta de oroväckande signalerna om barnfattigdom på allvar. Det finns mycket att säga om den här saken. Det är naturligtvis sorgligt att allt fler barn i vårt land har fått svårare uppväxtvillkor. Till viss del kan nog arbetsklimatet vara en orsak. Jag är av uppfattningen att vi i högre grad bör rannsaka det svenska arbetslivet, som för många upplevs vara ohållbart. Om inga attitydförändringar sker på våra arbetsplatser som gör det möjligt för folk att arbeta under rimliga förhållanden tenderar ohälsa och utslagning att breda ut sig ännu mer. Vi har sett hur det alltsedan 90-talets kris har skett omfattande besparingar, nedskärningar av personal, omorganisationer och ständiga krav på att de anställdas flexibilitet ska öka. Oftast har det handlat om ytterligare tidsbrist för de anställda. Det olyckliga är att detta har fått samverka och gå hand i hand med ett dåligt ledarskap i samhällets alla strukturer. Det är en väldigt olycklig kombination. Föga förvånande bidrar det till stress, osäkerhet och sämre arbetsrelationer med ökade konflikter som följd. Jag tror inte att man behöver vara expert för att förstå att ett långvarigt stressrelaterat arbete kombinerat med barn och familj i längden blir ohållbart för många. Det är också så att när människor går sönder kostar det inte bara i personligt lidande utan på sikt även samhällsekonomiskt. Framför allt blir barnen drabbade när föräldrarnas ekonomi inte längre håller. Jag tycker att särskild kritik skulle kunna riktas mot kommuner och landsting när det gäller detta. Den offentliga sektorn är oftast en väldigt dålig arbetsgivare, enligt många kanske den till och med sämsta. Den största delen anställda där består av kvinnor som många gånger är ensamstående med barn. Man har otrygga arbetsformer med oregelbundna arbetstider och låga löner, och den livssituationen drabbar definitivt barnen. Därför kan jag tycka att det är konstigt att man inom offentlig sektor gärna drar ned på personal som leder till att de som jobbar kvar får sämre arbetsmiljö, för vårdbehovet minskar ju inte för att man drar ned på personal. Men eftersom man fortsätter med den här hållningen får de kvarvarande flera stressrelaterade sjukdomar. Och har man väl blivit sjukskriven i det här landet vet ju alla att det är väldigt svårt att ta sig tillbaka, och det drabbar barnen i allra högsta grad. Så här blir det lätt när man bara räknar människor i siffror och effektivitet i stället för att även sätta människan i sitt sammanhang i samhället. En annan reflexion som jag har gäller bostadsbidraget som är preliminärt och ska slutberäknas i samband med inkomsttaxeringen året därpå. Det gör naturligtvis att många inte törs söka bostadsbidrag över huvud taget av rädsla för att bli återbetalningsskyldiga. Vi har ju en flexibel arbetsmarknad, och det är ingen som vet på förhand om man kommer att få arbete under året eller inte, så många avstår från att söka bostadsbidrag. Jag läste ett nummer från förra året av en tidning som heter Bofast och som tog upp bostadsbidragen. Där stod det att bostadsbidragen minskade med 61 procent 1997-2010. Det är en väldigt hög siffra. I pengar skulle det handla om en minskning från 9 miljarder till 3,5 miljarder, enligt Föreningen Sveriges socialchefer som har skrivit en debattartikel om detta. Jag tycker att det är väl värt att nämna i det här sammanhanget, för jag tycker att det är beklagligt att de här pengarna inte skulle kunna gå till de barn som bäst behöver dem. Fru talman! För att komma åt barnfattigdomen måste vi nog i högre grad börja gå till botten med orsakerna till att fattigdomen ökar, och det finns mycket att göra. Även när det gäller att förändra attityder kan man nog komma längre än vad man tror. I vissa fall kanske det inte behövs så många förändringar kommunalt, och som kanske inte behöver kosta så mycket men som skulle kunna förändra livet avsevärt för de barn som är mest utsatta. Utifrån detta skulle jag välkomna en utredning som kan se över hur förhållandena skulle kunna bli bättre för ensamstående med barn och yrkar återigen bifall till reservation 2.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 1 om en nationell handlingsplan mot barnfattigdom. Fru talman! Enligt Vänsterpartiet ska det i ett välfärdsland som Sverige inte behöva finnas barn som växer upp i fattigdom. Men enligt Rädda Barnens senaste rapport är det 220 000 barn som gör det. Det allvarligaste är att det har skett ett trendbrott. Efter att barnfattigdomen har minskat under fler år ökar den nu igen med 10 000 fler barn 2008 än året innan. Barns uppväxtvillkor skiljer sig väldigt mycket mellan olika delar av landet. I Malmö växer 31 procent av barnen upp i fattiga familjer men i Täby bara 3 procent. Mellan stadsdelarna är variationen ännu större. I Torslanda i Göteborg lever 2 procent av barnen i fattiga familjer medan Rosengård har över 60 procent av sina barn i fattiga familjer. Barnfattigdomen är allra störst bland barn till utländska föräldrar, mer än fem gånger så stor. En annan grupp som är väldigt utsatt är ensamstående med barn. Där är barnfattigdomen tre gånger så stor. Allra värst råkar de ut som har en utländsk förälder som är ensamstående, för nästan vartannat av de barnen lever i en familj som är fattig. Rädda Barnens rapport visar också på något annat. Den visar att klyftorna mellan de rikaste och de fattigaste barnfamiljerna fortsätter att öka. De rikaste barnfamiljernas ekonomi har förbättrats rejält de senaste åren. Medelinkomstfamiljerna har också fått det betydligt bättre ekonomiskt, men de fattigaste barnfamiljerna står kvar och stampar på samma låga nivå. Det här är ett resultat av den borgerliga politiken som ökar klyftorna. Det som är viktigt, och som redan sagts här tidigare, är att barn lever sina liv här och nu. Barn som växer upp i fattiga familjer tvingas avstå från mycket som andra jämnåriga tycker är självklart. Det kan vara den där skolutflykten där skolan tar ut en avgift och man i stället får anmäla sig sjuk. Det kan vara ett medlemskap i en fotbollsklubb eller att kunna gå på bio med kompisarna. Det kan vara att delta i kulturskolan som inte är gratis. Barn tar ofta ansvar för familjens ekonomi och oroar sig för om pengarna ska räcka till hyra och mat. Har man inte råd att bjuda hem kompisarna på födelsedagskalas blir man kanske inte bjuden när de har sina kalas. Det finns de som anser att om barn har det allra nödvändigaste ska man inte tala om fattigdom. Fattigdom måste dock ses i relation till hur de flesta har det i det samhälle man lever i. Barn påverkas om de ställs utanför och inte kan delta i och göra det som de allra flesta barn kan. Vi vet bland annat genom forskning att fattigdom bland barn påverkar deras framtida utbildningsresultat, deras hälsa och deras framtida arbetsmöjligheter. Fru talman! Barn ska inte behöva fara illa på grund av ekonomisk utsatthet i vårt land. Fattiga barn har självklart fattiga föräldrar. Det behövs reella satsningar på jobbskapande politik, på aktiv arbetsmarknadspolitik och på utbildning. Föräldrar kan drabbas av sjukdom och arbetslöshet, och därför måste också trygghetssystemen vara så stabila och generösa att barn till föräldrar som är förhindrade att arbeta inte hamnar i fattigdom. Den borgerliga regeringens nedmontering av de gemensamt finansierade trygghetssystemen som a-kassa och sjukförsäkring har drastiskt försämrat ekonomin för många barnfamiljer. I Dagens Nyheter i dag kan vi läsa att två av tre arbetslösa står utanför arbetslöshetskassan och tvingas leva på sin sambo eller sina anhöriga eller gå på försörjningsstöd. Det är en drastisk förändring från 2006 då 70 procent av de arbetslösa hade a-kassa. Därför är en nödvändig del av att bekämpa barnfattigdomen att restaurera de sönderslagna trygghetssystemen. En förälders sjukdom är nog så jobbigt utan att ekonomisk utsatthet ska plussas på. Det behövs också andra resurser: en resursfördelning till skolan utifrån elevernas behov, mindre barngrupper i förskolan, mer personal på fritidshemmen som fått oerhört stora grupper de senaste åren, en satsning på kultur och musikskolan och sociala investeringar på kommunal nivå. Barn till ensamstående förälder med utländsk bakgrund är som sagt särskilt utsatta. Diskriminering av utlandsfödda och av kvinnor på arbetsmarknaden ger utslag i barns levnadsvillkor. Därför är det viktigt att bekämpa denna diskriminering. Rätten till heltid måste stärkas liksom rätten till fast anställning så att fler får en inkomst de kan leva på. Det är också viktigt att se på olika konkreta förslag som gör att man både kan vara förälder och jobba. Det gäller inte minst ensamstående föräldrar. I dag har vi stor brist när det gäller barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är framför allt kvinnor som behöver detta. Många ensamstående kvinnor har svårare att få jobb. Man kan fundera på om inte arbetsgivaren ibland väljer bort dem för att de tror att kvinnan kommer att vara borta mycket. Många av de jobb som arbetslösa kan söka är på obekväm arbetstid inom äldreomsorg, sjukvård, restaurang, handel och service. Vi har en utveckling där mer och mer av arbetstiden ligger på kvällar och helger och inte alls under den tid då den vanliga barnomsorgen är öppen. Det är viktigt att ge ensamstående föräldrar möjlighet att ta de jobb som finns och se till att de kan få barnomsorg på obekväm arbetstid. Därför vill vi ha en lagstiftning som garanterar denna rätt. Jag skulle vilja veta varför vi inte har fått en sådan lagstiftning. Det skulle betyda mycket för många föräldrar, inte minst ensamstående föräldrar. Det skulle också öka människors möjlighet att ta jobb. Jag nämnde tidigare att arbetsgivare kan fundera på om en ensamstående mamma kommer att vara hemma med sjukt barn ofta eftersom det inte finns någon annan förälder som kan ställa upp. Vi föreslår att man ska kunna få stöd i hemmet av en barnskötare i stället för att själv vara hemma för vård av barn. Då skulle man ha en valmöjlighet som ensamstående förälder. Om det känns bäst kan man vara hemma hos barnet, men om man måste vara på jobbet kan man få en utbildad barnskötare som kommer hem och vårdar det sjuka barnet. På detta sätt skulle man kunna slippa risken att arbetsgivare väljer bort ensamstående föräldrar. Det slår också ekonomiskt om man som ensamstående förälder behöver vara hemma från jobbet mycket. Man missar en massa pengar och har bara sin egen inkomst att leva på. Fru talman! Det är klart att det krävs många olika insatser för att barn inte ska behöva leva i ekonomisk utsatthet i välfärdslandet Sverige och för att klyftorna inte ska fortsätta öka mellan de barnfamiljer som lever riktigt gott och de som vänder på varenda slant och ändå inte får pengarna att räcka till det nödvändigaste. Jag avslutar med att citera ur Rädda Barnens rapport: "Sverige har utan tvekan de resurser som behövs för att se till att inga barn diskrimineras och marginaliseras på grund av föräldrarnas ekonomiska ställning. Men istället medverkar den ekonomiska politiken till att utestänga barn från självklara rättigheter." Jag instämmer i detta och vill liksom Rädda Barnen ha en nationell handlingsplan för att förverkliga alla barns rättigheter. I Sverige ska barn inte behöva leva i ekonomisk utsatthet.
Fru talman! I dag debatterar vi ett motionsbetänkande om barnfattigdom. Det är en företeelse som har många namn, stor komplexitet och är en utmaning för oss alla. Jag tror att vi över partigränserna är rörande överens om att alla våra barn ska få en bra start i livet. Enligt RUT finns det inte mindre än tretton olika sätt att mäta om barn lever i fattiga familjer. Jag ska inte redogöra för alla, men det visar att det finns många olika sätt att se på barnfattigdom, vilket både kan förvirra och vara motsägelsefullt. Talar vi om relativ fattigdom, det vill säga mindre än 60 procent av medianinkomsten, är exempelvis Rumänien ett land där få barnfamiljer kan anses vara fattiga. Mäter man i absoluta tal, det vill säga låg inkomststandard där hushåll inte anses ha tillräckligt med resurser för att uppnå lägsta rimliga levnadsstandard, är antal fattiga hushåll i Rumänien ofantligt många. I Sverige, ett välfärdsland, är det i princip det rakt motsatta. I Sverige har den absoluta fattigdomen gått från 13 procent 1999 till 5 procent 2008. Många barn har fått det bra. Rädda Barnen har valt ett annat sätt att mäta ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Man använder ett mått där personer med antingen låg inkomststandard eller ekonomiskt bistånd anses vara fattiga. Antalet familjer som försörjdes via socialbidrag var som störst 1997. Det var en tid när incitamenten att övergå från bidrag till arbete var som lägst. År 1997 var ett bottenår då hela 22 procent av barnen i Sverige ansågs leva i fattigdom, enligt Rädda Barnen. Under Göran Perssons regering var det alltså hela 432 000 barn som klassades som fattiga, vilket är nästan dubbelt så många barn som i dag. I dag är vi nere i under 12 procent. Att barnfattigdom inte skulle höra hemma i Socialdemokraternas Sverige torde klinga falskt i det flestas öron. Fru talman! Låt mig vara tydlig. Att det tidigare var värre innebär inte att den nuvarande situationen är acceptabel. Moderaterna och Alliansen har arbetat och arbetar stenhårt för ett sammanhållet Sverige där våra barn oavsett familj får en bra start i livet. Oppositionen kräver i betänkandet en nationell handlingsplan mot barnfattigdom. Läser man betänkandet visar regeringen tydligt att vi hoppar över "plan" och går direkt till "handling". För att bekämpa att barn lever och fastnar i ett utanförskap krävs en helhetssyn. Detta blir tydligt när hela fem utskott är involverade i frågan. Åtgärder som vidtagits är höjningen av bostadsbidraget för barnfamiljer. Det innebär för de flesta 300 kronor mer i månaden. Det är ett riktat bidrag som ger en träffsäkerhet mot just barnfamiljer. Likadant är det med flerbarnstillägget i barnbidraget. Det är ett stöd till dem som behöver det mest. Förra veckan aviserade regeringen att införa korttidsarbeten vilket innebär en trygghet för arbetstagare och att man kan undvika arbetslöshet. För barnfamiljer som riskerar att vräkas från sin bostad är det nu tillsatt en utredning om hur vi kan förebygga detta. Ett förslag som jag tycker låter tilltalande är det förslag som Magdalena Andersson lade fram förra veckan, nämligen att pengarna till hyran ska gå direkt till fastighetsägaren - det är en ordning som tidigare rått - allt för att barn ska känna trygghet i sina hem. Vi kommer nu fram till det som gör skillnad i det långa loppet och det som är den verkliga utmaningen. Det är för det första ordning och reda i statens kassa. Det har vi i Sverige. Jag kanske inte behöver nämna hur det ser ut i världen runt omkring oss. För det andra är det viktigt att de som tjänar minst får ekonomiskt utrymme och att det lönar sig att gå från bidrag till arbete. Jobbskatteavdraget kanske inte är hela lösningen, men det innebär 800 kronor mer i plånboken efter skatt för en ensamstående kvinna i den offentliga sektorn. Det är pengar som gör skillnad i hennes oro för riktiga kläder till sina barn. Jobbskatteavdraget har dessutom enligt RUT minskat antalet ekonomiskt utsatta familjer med drygt 1 procent, och antalet fattiga barn till ensamstående föräldrar med ca 2 procent. Jag tror, för det tredje, att det inte finns en enda forskare eller rapport som inte säger jobb, jobb, jobb. I dag är 194 000 fler personer sysselsatta än 2006. Det är 156 000 färre i utanförskap. Reformer som är genomförda och som har lett till att fler har ett arbete är nystartsjobb, etableringsreform för nyanlända, halverad arbetsgivaravgift för unga, RUT och ROT-jobb och nu senast halverad krogmoms. Det är reformer som oppositionen säger nej till. Hur kan ni motsätta er reformer som faktiskt leder till att fler människor kommer i arbete när hela forskarkåren är enig om att det på lång sikt är den enda vägen att förhindra att barn växer upp i fattiga familjer? Det gäller inte minst våra nya svenskar som alldeles tydligt är överrepresenterade bland familjer med låg inkomst. För denna grupp är vägen till arbete på tok för lång. Det leder till att man stannar i ett bidragsberoende alltför länge. Det gäller inte minst kvinnor med utländsk härkomst. Alliansregeringen tittar nu på hur etableringsreformen kan utvecklas så att dessa kvinnor snabbare kommer in på arbetsmarknaden. För mig är det helt uppenbart att oppositionen sviker våra nya svenska kvinnor och deras barn genom att säga nej till reformer som möjliggör ett snabbt inträde på arbetsmarknaden. Det är ett nej som inte bara innebär ett fortsatt utanförskap för föräldrarna utan också ett ärvt utanförskap för deras barn. All forskning visar att risken för ärvt utanförskap är mycket stor. Ett arbete betyder inte bara tryggheten i att kunna försörja sig själv och sin familj. Det innebär också stora sociala förbättringar för barnen. Vi kan se att skolresultaten blir bättre, och det innebär kunskaper som ger framtidstro för barnen. Skolan ger goda förutsättningar att komma in på en bra bana i vuxenlivet. Att man går från ett utanförskap till arbetsgemenskap leder till att föräldrarna blir viktiga förebilder för sina barn, och ett starkare nätverk gentemot omvärlden skapas. Ett nätverk är oerhört viktigt oavsett om det gäller barnens skola, fritidsaktiviteter eller kunskap om det svenska samhället. Det ger kunskaper som inte alltid går att hitta på kommunens hemsida. Regeringen har försett utbildningsväsendet med hela 6 miljarder de kommande åren. Fru talman! Inte minst för barnens skull arbetar nu regeringen för att det ska bli ännu mer lönsamt att gå från försörjningsstöd till arbete. Beräkningen av försörjningsstödet ska förändras så att endast en del av arbetsinkomsten påverkar bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd. För en del familjer kan det visa sig att det inte lönar sig ekonomiskt att gå från bidrag till arbete om alla delar räknas in. Tanken med reformen är att det ska löna sig att ta tillfälliga jobb eller gå upp i arbetstid. Alliansens prioritering de kommande åren är tydlig. Vi vill ha ett sammansatt och jämlikt Sverige där nyckeln är arbete. Insatserna för jobb och välfärd för de människor som kommit i kläm i krisens spår är viktigast. Mot detta står en socialdemokrati som säger nej till vår jobbpolitik och hotar tusentals jobb. Deras nej slår direkt mot dem med svag förankring på arbetsmarknaden och mot dem med de lägsta inkomsterna. En ökad barnfattigdom är inte bara i ekonomiska termer utan också sociala som bitit sig fast i generationer. Med detta, fru talman, yrkar jag avslag på samtliga motioner och bifall till förslaget i betänkandet.
Fru talman! När jag lyssnar till Helena Bouveng som slår sig för bröstet och presenterar en fantastisk borgerlig politik börjar jag undra i vilken vardag Helena Bouveng, Moderaterna och alliansregeringen lever. Ser inte Helena Bouveng hur denna politik ökar klyftorna i vårt samhälle? Enligt Socialstyrelsens statistik för åren 2008-2010 ökar antalet hushåll som tvingas leva på försörjningsstöd med 14 procent. Antalet sådana hushåll har alltså ökat med 14 procent under 2008-2010 med en borgerligt styrd allianspolitik. I dag kunde vi höra på nyheterna och läsa i Dagens Nyheter att 120 000 arbetslösa är utan ersättning. Två av tre av dem i Sverige som är utan jobb får ingen arbetslöshetsersättning alls. Det rör sig om ca 120 000 personer som hänvisas till familjen eller socialbidrag. Det tar man upp i Dagens Nyheter i dag. I början av 2006 hade 70 procent av alla arbetslösa ersättning. I november i fjol var det hälften så många, 36 procent, visar nya siffror från Arbetsförmedlingen som DN har tagit del av. Är Moderaterna och Helena Bouveng nöjda med den utvecklingen som vi har tagit del av och som jag har refererat till här i dag utifrån ett barnfattigdomsperspektiv? Det är oftast barnen som drabbas värst.
Fru talman! Jag börjar med frågan om a-kassan. Jag är inte alls nöjd med att det är så många som inte är med i arbetslöshetskassan och därför inte har tillgång till ersättning. Därför är det så otroligt viktigt att vi gör allt vi kan för att fler människor ska komma i arbete. Ni säger nej till detta. Ni säger ju nej till den halverade arbetsgivaravgiften, och ni säger delvis nej till RUT och sådant som gör att de som står utanför arbetsmarknaden kommer in. Trösklarna kan vara höga. Alla har inte en akademisk examen eller liknande. Framför allt om man kommer från andra länder är vägen väldigt lång. Vi måste våga säga att vi ska sänka trösklarna och att det ska bli lättare för dessa människor att få jobb. Vi gör allt vi kan. Det är särskilt viktigt när de gäller de nya kvinnor som kommer till Sverige. De står absolut längst från arbetsmarknaden. Ni fnyser åt den sänkta krogmomsen. Avsikten är inte att det ska bli billigare att äta, utan att det ska bli möjligt för krogägarna att anställa fler. I ditt första inlägg pratade du mycket om kommunala investeringar. Det tyckte jag var intressant. Mycket av problematiken ligger ju på kommunal nivå. Det gäller inte minst skola och utbildning. Hur ser Christer Engelhardt på att det ser ut som det gör i Malmö? I Malmö har vi det största antalet barn som lever i familjer med låga inkomster. Här har man haft ett långt socialdemokratiskt maktinnehav; ändå ser det ut som det gör. Hur ser du på situationen i Malmö?
Fru talman! Nu är det jag som har begärt replik på Helena Bouveng. Därför är det jag som ställer frågorna, och jag förväntar mig svar från Helena Bouveng på mina frågor. Vi gör allt vi kan, säger Helena Bouveng. Det är ju bra att alla försöker dra sitt strå till stacken. Jag vill skicka med Helena Bouveng ett uppdrag. I gårdagens lokaltidningar runt om i landet hade man en rubrik som kom från TT: "Dyrt för föräldrar med barnglasögon". Min son har inlärningssvårigheter och får stöd för det i skolan, men han behöver glasögon för att kunna läsa i böckerna, och jag har inte råd att köpa glasögon. Detta är ett exempel på de ansökningar som kommer in till den ideella föreningen Majblomman. Sedan mitten av 2000-talet har denna typ av ansökningar ökat markant. Eftersom synfelen ofta är ärftliga är det inte sällan som fler barn i familjen är i behov av glasögon, men glasögon är dyra, säger Lena Holm som är generalsekreterare i Majblomman. Bidragen från landstingen varierar kraftigt i landet. Snålast är landstinget i Stockholm där man inte får en enda krona i bidrag till glasögon. Om vi skriver ut glasögon på recept innebär det att det är medicinskt motiverat, och då ska barnen också ha det, säger Anna Lundell, docent och barnögonläkare vid S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm. Vad avser Moderaterna och Helena Bouveng att göra i riksdagen för att hjälpa de barn i ekonomiskt utsatta familjer som är i behov av glasögon? Vi har ett ansvar här i riksdagen att väcka frågor, stifta lagar och föra ut förändringar som sker runt om i kommuner och landsting. Det är en del av det som jag tar upp i mitt anförande. Men vad tänker Moderaterna göra för att hjälpa föräldrar vilkas barn behöver glasögon?
Fru talman! Jag ska börja med att ta upp detta med glasögon. En utredning om funktionsnedsättningar är på gång, och den kommer att föreslå hur man ska hantera detta. I dag är det landstingen som är ansvariga för dessa frågor, och det stämmer att det är bara Stockholms läns landsting som har valt att inte ge något bidrag. Bidragen varierar också mycket mellan de olika landstingen. Jag kan hålla med Christer Engelhardt om att när det gäller sjukdomar som innebär många byten av glasögon tål det att tittas på. Vad jag inte tycker tål att tittas på är generella bidrag till glasögon. Jag tycker att du och jag kan betala för glasögon till våra barn. All forskning visar också att generella bidrag inte hjälper dem som behöver detta mest. Jag är nog beredd att titta på detta när det gäller personer med ekonomiskt bistånd som inte har råd att köpa glasögon. Då tycker jag att socialtjänsten noga ska titta på om det är nödvändigt för att Pelle faktiskt ska kunna läsa i skolan. Jag vill komma tillbaka lite grann till de kommunala investeringar som du talade dig varm om. Jag håller med om mycket i ditt resonemang. Här har man stora möjligheter med kommunala investeringar vad gäller skola, jobb och så vidare. Hur kan det då fortsatt vara en stor andel av barnen i Malmö som lever under knappa förhållanden, trots socialdemokratiskt maktinnehav under många år?

Fru talman! Det var ett intressant inlägg från Helena Bouveng. Faktum är att FN:s barnrättskommitté häromåret uttalade en rekommendation till Sverige att man bör överväga att upprätta en handlingsplan för att bekämpa barnfattigdom i tider av ekonomisk kris. Jag har lyft fram detta även i debatter under tidigare år, men då var det ingen som kommenterade det. Därför lyfter jag fram detta på nytt. Bör vi inte följa vad FN:s barnrättskommitté säger?
Fru talman! Som jag sade inledningsvis kan man se på barnfattigdom på olika sätt, och man kan mäta den på olika håll. I Sverige har vi en mycket jämlik inkomstspridning. Enligt OECD är vi, om man räknar in alla välfärdssektorer, det mest jämlika landet när det gäller inkomstspridning. Det står också helt klart att i absoluta tal, det vill säga att man har en skälig levnadsnivå, har antalet barn som fått det betydligt bättre ökat. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi fortsätter detta arbete, och om vi ska uppnå detta delmål enligt barnkonventionen gäller det att det skapas jobb, jobb, jobb. Mig veterligen säger ni nej till den lägre arbetsgivaravgiften för unga, till krogmomsen och delvis även till RUT-avdraget. Detta är reformer som gör att människor som står mycket långt från arbetsmarknaden kommer in på den, men dessa reformer säger ni nej till. Jag har mycket svårt att förstå det, eftersom forskningen visar att det är jobb, jobb, jobb som behövs. Att ni är emot och vill förhindra sådana reformer som faktiskt gör att människor kommer in i arbete, inte minst våra nya svenskar, har jag mycket svårt att förstå. Jag tycker fortfarande att ni sviker dessa människor som verkligen vill in på arbetsmarknaden. Ett arbete som gör att man kan försörja sig utan försörjningsstöd ger en trygghet i den egna vardagen. Det säger ni nej till.
Fru talman! Jag noterar liksom föregående talare att jag inte riktigt får svar på den fråga som jag ställde. Helena Bouveng lyfter fram oppositionens ställningstaganden. Jag är inte riktigt nöjd med den metoden. Min första fråga var: Bör vi inte leva upp till det som FN:s barnrättskommitté råder Sverige att göra? Sedan kan jag spinna vidare på det som Christer Engelhardt tog upp tidigare om vad som står bland annat i Dagens Nyheter i dag. Orsaken till att allt fler hamnar i försörjningsstöd är att folk inte längre får a-kassa. Er regering införde reformer och skärpte till exempel arbetsvillkoret. Den som varvar arbetslöshet och lite jobb kvalar inte längre in genom det skärpta arbetsvillkoret. I DN-artikeln står det att man måste arbeta minst 80 timmar i månaden under sex månader. Det innebär att många som arbetar halvtid inom sektorer där normalarbetstiden är mindre än 40 timmar i veckan inte får någon ersättning vid arbetslöshet. Detta måste ni hålla med om är ett problem. Är det inte på sin plats att ni inte bara slår er för bröstet över era egna förslag utan också uttalar er om de förslag som kanske har gått fel? Det är min fråga till dig, Helena Bouveng.
Fru talman! Precis som jag svarade Christer Engelhardt tycker jag att det är ett stort problem att vi har människor som faktiskt står utanför arbetsmarknaden. Jag skulle naturligtvis vilja se att det var noll procent. Det finns en utredning om hur arbetslöshetskassan faktiskt ska se, om den ska vara obligatoriskt eller om det ska finnas olika valmöjligheter. Jag ska inte gå in på det nu. Återigen, Magnus Ehrencrona, säger ni faktiskt nej till möjligheten att anställa fler. Vi har gjort det billigare och lättare att anställa fler människor. Detta säger ni nej till. Jag har mycket svårt att förstå det. Vi har försökt med riktade reformer som faktiskt gör det drägligt för människor som står utanför arbetsmarknaden. Vi har höjt flerbarnstillägget, vi har höjt bostadstillägget, och normerna för ekonomiskt bistånd har räknats upp betydligt mer än vad KPI säger, vilket ger ungefär 1 100 kronor för en ensamstående med barn. Jag undrar om det med Miljöpartiets politik skulle ha funnits utrymme för en sådan höjning.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en konkret fråga som handlar om rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är en fråga som vi egentligen borde kunna vara ganska överens om. Vi vill att människor ska ha jobb. Det säger ni också att ni vill. Barnomsorg på obekväm arbetstid skulle öka många människors möjlighet att ha ett jobb, och det skulle ge barn möjlighet till en trygg och bra barnomsorg när föräldrarna jobbar. Under de senaste fem åren har antalet som arbetar kvällar, nätter och helger ökat med 25 procent. 300 000 av dem har barn under sju år, men bara 40 procent av kommunerna erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. Detta innebär att många människor har svårt att fixa barnomsorgen på ett bra sätt som är tryggt för barnen. Men det innebär också att många, kanske inte minst ensamstående föräldrar, där det inte finns en annan förälder med andra arbetstider, får det tufft när det gäller att ta många av de jobb som finns. Det är många servicejobb nu. Det är jobb i vården, i butiker och på restauranger. 70 procent av småbarnsföräldrarna där jobbar regelbundet på obekväm arbetstid. Inom de här sektorerna finns många kvinnor. Naturligtvis påverkas möjligheterna för ensamstående mammor att få jobb av att det kanske inte fixar sig med barnomsorgen. Nu står det bara att man ska sträva efter barnomsorg på obekväm arbetstid. Skulle inte Helena Bouveng vilja se det som en rättighet att få barnomsorg? Skulle det inte öka människors möjligheter att få jobb, inte minst ensamstående mammors?
Fru talman! Som ensamstående mamma kan jag verkligen förstå det problemet, inte minst eftersom jag jobbar inom politiken med dess villkor, som innebär väldigt mycket kvällsarbete. Jag hade tur att ha föräldrar och kompisar som kunde hjälpa mig med detta. På den tiden var jag gruppledare för Moderaterna i Vetlanda. Vi diskuterade detta väldigt mycket. Det finns ensamstående som lever i särlevnad. Då finns det två föräldrar i varsin stad, och man skulle kunna pyssla ihop det. Vi hade den problematik som Eva Olofsson nämner med kvinnor som jobbade i servicesektorn. Jag tror ändå att det är viktigt att barn så mycket som möjligt har tillgång till sina föräldrar. Vi hade diskussionen om att man inte ville eller kunde tala med varandra och pyssla ihop det, så att barnet fick vara med andra barn under dagtid och träffa sina föräldrar nattetid. Med det sagt, Eva Olofsson, tror jag att det är oerhört viktigt att vi ute i våra kommuner fattar någon typ av beslut om att ingen ska behöva säga nej till ett jobb för att man inte har barnomsorg. Det tror jag är viktigt inte minst för ensamstående mammor.
Fru talman! Innebär det då att regeringen kommer att ta upp frågan om att skärpa lagstiftningen, så att människor får denna rätt, eller abdikerar man när det gäller att öka möjligheterna för inte minst ensamstående mammor att få jobb och säger att det är upp till varje kommun att sträva efter detta? Det är det som är den viktiga frågan. Sveriges Makalösa Föräldrar är en organisation för ensamstående föräldrar som både driver deras intressefrågor och stöttar gemenskap och gemensamma aktiviteter. Jag pratade med dem häromdagen. Barnomsorg på obekväm arbetstid är en av de allra viktigaste frågorna för dem. Dessutom är det fler och fler jobb som utförs på obekväm arbetstid. Det är heller inte alltid en trygghet att fixa och få ihop det på olika sätt med barn och ragga kompisar. Alla barn har inte föräldrar på samma ställe. Alla har inte heller föräldrar som delar vårdnaden veckovis och som kan ställa upp båda två. Vissa föräldrar är helt enkelt ensamma med sitt barn och får ta det ansvaret. Då är det oerhört viktigt för den här föräldern att kunna söka jobb, ta ett jobb och få en inkomst, men också att ha tryggheten att veta att man har en bra barnomsorg med utbildad personal och att man inte behöver hålla på och fiffla, byta och flytta runt barnet hela tiden för att få det att gå ihop. Jag har fortfarande samma fråga. Jag förstod inte riktigt om det här skulle vara en fråga för kommunerna eller om Helena Bouveng är beredd att se till att det blir en lagstiftning om rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid.
Fru talman! Jag instämmer i väldigt många av de argument som Eva Olofsson ger. Det är oerhört viktigt inte minst för ensamstående kvinnor, som oftast tar ett väldigt stort ansvar för barnen, att inte behöva tacka nej till ett arbete. När vi på min tid i Vetlanda kommun undersökte den här frågan gick vi till Arbetsförmedlingen och sade att vi garanterade att vi om det inte fanns några andra lösningar skulle se till att barnomsorgen inte skulle vara ett hinder för att ta ett arbete. Men innan dess ville vi reda ut om det inte fanns en pappa någonstans som kunde ta hand om sina barn när de behövde omsorg. Om man antar en lagstiftning om rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid är risken eventuellt att fler barn inte får träffa sina föräldrar i den utsträckning som jag tycker är viktig. Jag tycker fortsatt att både mamman och pappan är väldigt viktiga. Jag är inte beredd att i dag i den här talarstolen förorda en lagstiftning om en rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Däremot tror jag att både du och jag tillsammans med våra kommunala företrädare ska vara väldigt tydliga med att det inte är okej att inte få barnomsorg på obekväm arbetstid när det behövs. Man måste få en möjlighet att arbeta även på obekväm tid.

Fru talman! I barnkonventionens artikel 2 slås det fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde, oavsett föräldrarnas ställning. Vi vet - flera före mig har pratat om detta - att barnfattigdom begränsar barnens chanser till en gynnsam och positiv utveckling. Det sker på väldigt många sätt. Barn som lever under fattigdom med ekonomisk utsatthet drabbas i högre grad av sämre skolgång och sämre hälsa. De har till exempel mer problem med fetma och diabetes. De löper tre gånger större risk att utsättas för våld. Över huvud taget lever de mer utsatt under barn och ungdomsåren. Vi måste komma ihåg att fattigdom präglar barn på olika sätt. Fru talman! Sedan 90-talet har barnfattigdomen halverats i Sverige med den definition Rädda Barnen använder. Barnfattigdomen minskade med absoluta mått mätt stadigt mellan 1997 och 2007, men trenden bröts 2008, enligt den rapport som Rädda Barnen lämnade för en tid sedan. Vi kan koppla det till finanskrisen. Med Rädda Barnens mått hade vi 220 000 barn som levde i ekonomisk utsatthet under 2008. Det motsvarar ungefär 11,5 procent av alla barn. Det här är ett stort problem. Det riktigt allvarliga är att enligt Rädda Barnen över 200 000 barn varje år under den senaste tioårsperioden, oavsett om det varit socialdemokratisk eller alliansstyrd regering, har levt och lever under knappa omständigheter. Fru talman! Vi vet också att den ekonomiska utsattheten är särskilt stor bland barn med utländsk bakgrund och barn med ensamstående föräldrar. Tre av tio barn med utländsk bakgrund och vart fjärde barn med ensamstående förälder lever i en ekonomiskt utsatt familj, enligt Rädda Barnen. Variationerna i barnfattigdom mellan olika kommuner och stadsdelar är naturligtvis väldigt stora. Fru talman! Den viktigaste orsaken till att vissa barnfamiljer är fattiga är att föräldrarna saknar jobb. Det har många före mig konstaterat här. Jobbpolitiken och den omläggning av integrationspolitiken som alliansregeringen gör är helt avgörande för att minska barnfattigdomen. Regeringen vill på alla sätt, bland annat genom riktade satsningar, stärka de sämst ställda barnens och barnfamiljernas ekonomi. Vi har pratat om att flerbarnstillägget i barnbidraget höjdes i juli 2010. Från och med januari 2012 har vi också gjort en satsning på bostadsbidraget som innebär att en ensamstående mamma med två barn sammantaget får 725 kronor mer i bostadsbidrag per månad. Men regeringen har också höjt riksnormen för försörjningsstöd för familjer med äldre barn och ungdomar från och med det här året. För en ensamstående förälder med två barn på 11 och 15 år har man höjt försörjningsstödet med 980 kronor per månad. Regeringen håller nu också på att ta fram ett förslag om beräknat försörjningsstöd, så att endast en del av arbetstiden ska påverka bedömningen av rätten till försörjningsstöd. Man säger också i socialförsäkringsutskottets yttrande att det kan bli fråga om ytterligare satsningar framöver. Fru talman! Det viktigaste vi kan göra för att minska barnfattigdomen är att på olika sätt stödja att barnens föräldrar har jobb och att de snabbt kan komma tillbaka efter sjukskrivningar eller arbetslöshet. Vi har en effektiv krispolitik. Vi har vidtagit flera åtgärder som tidigare talare tog upp: instegsjobb, jobb och utvecklingsgarantin, nystartsjobb och etableringsreformen. Vi har en stor satsning på skolan med lärarlyft, rektorslyft, en ny skollag, en ny gymnasieskola, lärlingsutbildningar, lärlingsprovanställningar och så vidare. Enligt Rädda Barnen lever nästan vart tredje barn med utländsk bakgrund i ekonomisk utsatthet. Man kan väl inte vara tydligare än så när man tittar på resultaten av den socialdemokratiska integrationspolitik som vi hade tidigare. Misslyckandet att så många står i utanförskap bland utrikesfödda barn drabbar framför allt barnen. Människor som har sökt sig en tryggare framtid för sig och sin familj i Sverige vill inget hellre än att arbeta och bidra. Men det har tagit för lång tid att komma i arbete, och det är fortfarande ett problem att komma in på arbetsmarknaden och klara sin egen försörjning. Det finns en hel del att göra. Vi vet att efter tre år i landet har bara 22 procent av kvinnorna och 50 procent av männen kommit ut på arbetsmarknaden. Därför genomför vi nu en stor satsning med etableringsreformen. Fokus är på jobb och kunskaper i svenska. Vi har fört över ansvaret från kommunerna till Arbetsförmedlingen. Man frågar inte längre: Hur kan vi hjälpa? I stället frågar man: Hur kan du bidra? Nu ska också åtgärder utredas för att öka arbetskraftsdeltagandet bland nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare. Det är viktigt att kvinnor inte hamnar i ett utanförskap. Det är också en stor jämställdhetsfråga. Fru talman! Att vara förälder är inte lätt. Om man lever under svåra ekonomiska förhållanden påverkas också familjen. Ekonomin påverkar hela familjen. Stödet till föräldrar måste finnas för att upprätthålla åtagandena i barnkonventionen. Det är ingen som har nämnt barnkonventionen så här långt, men nu gör jag det. Kommunerna och landstingen har ett oerhört stort ansvar. Socialtjänsten måste se barns behov och deras rätt till en gynnsam utveckling. Försörjningsstödet ska vara en hjälp till självhjälp - inte stjälpa. Ska en dator ingå i försörjningsstödet om inte skolan lånar ut en? Vad gör man när man inte har råd att köpa glasögon till sitt barn? Hur tänker barn och utbildningsförvaltningen när man stänger fritidsgårdarna på sommarlovet? Jag kan ställa många fler frågor som berör den kommunala ansvarsnivån. Fru talman! Folkpartiet vill att barnkonventionen ska bli svensk lag. Trots att det har skett anpassningar i svensk lag har konventionen inte fått genomslag i praktiken. Med barnkonventionen som lag skulle barn med säkerhet få komma till tals i mycket högre utsträckning än i dag. Högre krav ska också ställas på kompetens hos beslutsfattare om barns behov och rättigheter. Fru talman! Alla barn har rätt till att leva, växa och ges möjligheter till egna val. Alla barn ska ges chanser i livet. Men så ser det inte ut i dag. Men allt det som vi har talat om som är så oerhört viktigt är en utmaning för oss alla. Vi måste ta det på största allvar. Barnfattigdom måste angripas från många håll, från politiker på alla nivåer, från vuxenvärlden, från myndigheterna, från de ideella organisationerna. Vi vet alla att våra barn inte går i repris.

Fru talman! Jag får tacka Maria Lundqvist-Brömster för inlägget! Det var en annan ton än i det föregående, och jag hoppas att replikskiftet blir lite mer rak på sak i förhållande till mina frågor. Jag tänkte till att börja med ställa samma fråga som jag ställde till föregående talare. FN:s barnrättskommitté har till uppgift att utvärdera hur olika nationer lever upp till barnkonventionen. Föregående år rekommenderade kommittén att Sverige bör överväga att upprätta en handlingsplan för att bekämpa barnfattigdom i tider av ekonomisk kris. Vad har Folkpartiet för motivering att vara skeptisk till den reservation som vi från de rödgröna partierna har i dag?
Fru talman! Vi i Folkpartiet vill först och främst att barnkonventionen införlivas i svensk lag. Fem utskott har fått yttra sig i frågan till dagens betänkande. Ska vi skapa en nationell handlingsplan när vi ändå ser vilka olika uppdrag som ligger i de olika utskotten, beroende på om det är fråga om civilutskottsfrågor, arbetsmarknad, skola och så vidare? Det är betydligt viktigare att kommunerna och landstingen tar sitt ansvar. Det går mycket väl att göra en kommunal handlingsplan för barn och unga. Det blir mer operativ och praktisk verklighet av en sådan handlingsplan. Vi ska inte här tala om funktionshinder, men titta på den nationella handlingsplanen som antogs 2000 om tillgänglighet. Det är minsann långbänk. Jag hoppas att det blir en lösning snart i den frågan, men den frågan kan vi diskutera i en annan debatt.
Fru talman! Det är mycket riktigt att det är en hel del på kommunal nivå som berör dessa frågor, men det finns också en hel del på nationell nivå - inte minst familjepolitik. Regeringen har gjort vissa förbättringar på området, man jag tror inte att de är tillräckliga utan det behöver göras mer. Helheten måste ses mellan det kommunala och statliga ansvaret. Därför tror vi att en nationell handlingsplan inte behöver stå i motsatsförhållande till lokala handlingsplaner. Det är utmärkt om våra partier kan enas i kommunerna om att ta fram lokala handlingsplaner. Men vi tror att det också behövs en nationell handlingsplan för att få fart på arbetet. En punkt i den nationella handlingsplanen kan vara att stimulera kommunerna att ta fram de kommunala handlingsplanerna. Jag nämnde barnkonventionen i mitt anförande. Det är oerhört viktigt att vi går till botten med att efterleva barnkonventionen. Att införliva barnkonventionen i svensk lag finns det en stor majoritet för bland partierna i riksdagen. Vad jag förstår är det bara två partier som fortfarande är emot. Tre av fyra allianspartier är, såvitt jag förstår, positiva. Jag hoppas verkligen att ni kan påverka det fjärde partiet att svänga.
Fru talman! Det pågår ett arbete på departementet. Bland annat har vi fått en rapport om hur svensk lagstiftning nu överensstämmer med barnkonventionen. Sedan vet jag att ansvarigt statsråd har haft möten med barnrättsorganisationerna för att diskutera barnkonventionen. Norge har införlivat barnkonventionen i norsk lag. Vi behöver inte uppfinna hjulet igen. I politiken får man jobba med och driva sina frågor. Så är det även i det här fallet. Jag tycker ändå att vi är på god väg. Vi har antagit en barnrättsstrategi i kammaren. Det finns en hel del bra grogrund för att komma vidare i frågan.

Fru talman! Jag är glad att Folkpartiet och Vänsterpartiet har samma synpunkt när det gäller att införliva barnkonventionen i svensk lag. Det är bara att hoppas att också Moderaterna förflyttar sig i frågan. Jag tänkte ställa samma fråga till Maria Lundqvist-Brömster som jag ställde tidigare. Den gällde barnomsorg på obekväm arbetstid. Jag tror att du också är medveten om att det är ett starkt önskemål som lyfts fram av till exempel Makalösa Föräldrar. Det är också något som skulle öka möjligheterna för ensamstående mammor att bli självförsörjande. En rättighet är betydligt starkare än om kommunerna eventuellt vill fixa barnomsorg på obekväm arbetstid. Jag tror också att det kan vara en bra lösning för barnet att ha en trygg barnomsorg och veta var man ska vara när mamma arbetar. Det vore intressant att höra hur du ser på att ensamstående föräldrar får det tufft. Man är ensamstående med ett barn. Barnet börjar på dagis. Barnen smittar ned varandra på dagis, och sedan måste man vara hemma. Det är inte så lätt när man samtidigt ska fixa jobbet. Det är något som arbetsgivaren kan se som mindre attraktivt och försöker anställa någon som inte har barn eller som har en familj med två föräldrar. Barnomsorgsstöd i form av en barnskötare som kommer hem när barnet är sjukt - när föräldern jobbar är barnet på dagis - skulle förbättra situationen betydligt. Om man vill vara hemma med sitt barn ska man naturligtvis ha rätt att göra så. Jag skulle gärna vilja veta vad Folkpartiet tycker om dessa två frågor.
Fru talman! Barnomsorg på obekväm tid är en fråga som har diskuterats ganska mycket inom Folkpartiet. Vi har haft motioner om det på vårt landsmöte. Men vi vill inte lägga det på nationell nivå utan vi tycker att det är kommunerna som i första hand måste ta tag i den frågan. Om vi får en barnkonvention till svensk lag och får ett barnperspektiv som blir ännu mer tydligt - det finns även i dag i socialtjänstlagen och skollagen - menar jag att det är ganska självklart att kommunen ska ta sådana beslut. Kommunen är ju den som mest operativt kan förverkliga det barnkonventionen vill. Jag vet inte hur många gånger vi gör barnkonsekvensbeskrivningar och annat i kommunerna, men det är någonting som saknas. Mitt svar är alltså att vi tycker att det är viktigt att man ger den servicen till dem som behöver den. Men vi vill inte i dagsläget göra någon rättighetslagstiftning kring det.

Fru talman! Jag tycker att det är synd att man överlämnar det till kommunerna, för det har visat sig att lite mer än hälften av kommunerna inte erbjuder den servicen. Jag tycker att det är en rättighet som man skulle kunna ta upp på nationell nivå. Vi har ju rätten till barnomsorg annars. Sedan funderar jag på glasögon till barn. Det diskuterades här förut. Om man har andra funktionsnedsättningar, som att man hör dåligt eller behöver andra hjälpmedel, är det ingen som säger att man ska köpa och betala dem helt själv. För mig är det egentligen en gåta att glasögon till barn, som behöver dem för sin utveckling och för att kunna funka i skolan, är något som föräldrarna plötsligt ska betala. Vi vet att ungar leker och att glasögon kan gå sönder. Alla vill ju inte heller gå till socialkontoret. I stället försöker man gneta ihop pengarna tills man har dem, och barnet får klara sig med glasögon som inte funkar. Jag tycker att det borde vara självklart att barn skulle kunna få glasögon och inte behöva ha svårt att hänga med i skolan och svårt att se verkligheten klart därför att deras föräldrar har ont om pengar. Den frågan skulle jag vilja ställa till dig tillsammans med den tidigare. Dessutom är det något jag undrar över när det gäller den borgerliga politiken. Jag är överens med er om att man ska försöka få jobb och att jobbskapande åtgärder ska vidtas. Men om ett barn har föräldrar som är sjuka länge eller har föräldrar som ingår bland de långtidsarbetslösa, som har blivit dubbelt så många de senaste åren, ska inte barnet då kunna leva på en vettig nivå? Är det rimligt att många till exempel står utanför a-kassan eller att a-kassan har försämrats och att sjukförsäkringen har försämrats?
Fru talman! Vi börjar med glasögonen. Det är precis som Eva Olofsson säger. Man kan faktiskt gå till socialtjänsten och söka försörjningsstöd, men det är inte alla som vill gå till socialtjänsten. Jag har själv jobbat som socialsekreterare, och jag vet att om man har barnperspektivet borde man kunna ta med den bedömningen när man bifaller försörjningsstödet. På det senaste landsmötet tog vi från vår sida ett beslut om att det ska finnas nationella riktlinjer när det gäller rätten till glasögon för barn. Det är svaret på frågorna om glasögon. Du tog också upp frågan om ensamstående mammor och möjligheten att få hjälp hemma av en barnskötare. Det fanns en gång i tiden barnsamariter som jobbade i kommunerna och som kom hem. Jag hade själv möjligheten att få den resursen när jag hade småbarn. Ibland kan det faktiskt vara så att båda föräldrarna måste jobba, även om man inte är ensamstående. Om inte jag helt missminner mig har vi utökat möjligheten för anhöriga att gå in och begära tillfällig föräldrapenning. Men många har ju inte nära anhöriga i närheten. Jag kan inte svara att jag vill lagstifta om den frågan. Vi har inte diskuterat den så, men jag tycker att det är en del i servicen som man också måste beakta om man tycker att det är viktigt att människor ska slippa utanförskapet och ha en möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Men det är mycket jag tycker att man kan göra i kommunen. När det gäller trygghetssystemen tycker jag naturligtvis att det finns mer att göra. Det säger socialförsäkringsutskottet i sitt yttrande. Och när det gäller a-kassan vill vi i Folkpartiet ha en allmän arbetslöshetsförsäkring eftersom vi har en allmän sjukförsäkring.

Fru talman! Det hjärtat är fullt av pratar man väldigt gärna länge om. Det är väl därför såväl äldredebatten innan som debatten om våra yngre barn i den här debatten engagerar oss så väldigt och gör att vi kanske drar ut på talartiderna. Vi engagerar oss som sagt alla, naturligtvis även Maria Lundqvist-Brömster i sitt engagerade anförande. Det som fick mig att begära ordet var att det är så vällovligt i ditt anförande, men när vi ändå visar på de konkreta siffror som vi står inför i dag borde Maria Lundqvist-Brömster precis som föregående talare från Moderaterna och säkert även alla andra allianstalare som gått upp i talarstolen riva upp himmel och jord för det som vi nu debatterar. Ingen av oss accepterar egentligen i grunden att vi har den problemetik som vi debatterar i dag. Jag är den förste att erkänna och beklaga att den här problematiken fanns även under socialdemokratiska år. I slutet av 90-talet levde vi också i en stor ekonomisk kris, men vi vidtog ändå åtgärder som gjorde att den siffran gick ned. Jag blir lite trött när jag hör att man hela tiden bollar tillbaka till de år vi satt vid regeringsmakten. Jag lever här och nu. Jag står här och debatter. Jag möter de här barnen i dag. Det är i dag vi har problemet och det är det vi ska försöka göra någonting åt. Rädda Barnen kommer med de här siffrorna som enligt deras definition motsvarar 11 1⁄2 procent av alla barn, alltså vart tredje barn i varje klass lever i den här barnfattigdomen. Med det jag har redovisat här i dag, vad avser Maria Lundqvist-Brömster att göra för att komma åt det här problemet? Det handlar väldigt mycket om att se till att folk får ett arbete och en stadigvarande inkomst.
Fru talman! Vår arbetsmarknadspolitik tycker jag är väldigt aktiv. Flera av oss har nämnt i våra anföranden vilka reformer som har införts. Nu ska inte jag ställa frågor till Christer Engelhardt, men jag vet inte att jag har hört att ni har kommit med några andra alternativ än de som vi från regeringssidan har gett när det gäller arbetsmarknadsåtgärder. Det gäller både utbildningsinsatserna och de olika typerna av reformer kring jobbinsatser. Det viktigaste och det primära är att vi kan få in fler på arbetsmarknaden. Därför är det också viktigt att vi satsar på regler för anställning och så vidare. Vi jobbar ju med regelverket som ska göra det lite lättare för företagare att anställa. Det är mitt svar. Men det är ingenting som man gör i en kovändning. Det är en lång process. Det vet kanske Christer Engelhardt själv som har medgett att barnfattigdomsfrågan inte var så enkel ens under den socialdemokratiska regeringen. Det är en process som tar tid. Att vi ska kunna vända den på sex år, från 2006 till 2012, är inte så enkelt. Ni vet själva hur svårt det är att processa igenom åtgärder för att lindra de här effekterna.
Fru talman! Jag kom in i riksdagen 2002 och när slutet av den första mandatperioden närmade sig 2006 gick jag fortfarande och sade att jag var ny i riksdagen. Då sade min kollega: Du måste sluta säga att du är ny, för fyra år på ett jobb är ganska lång tid. Vi lever naturligtvis oftast i mandatperioder, men om vi tittar på åren är det ganska lång tid. Det jag försöker komma fram till är, precis som Lena Hallengren sade i sitt anförande när vi pratade om äldreomsorgen: När ska Alliansen inse att det är ni som har ansvaret? När ska ni börja ta ansvar för den samhällsutveckling vi lever i nu i stället för att bara skylla på tidigare år? Jag pekar på de siffror som vi har här i dag, som står i dagens tidningar. Där framgår det tydligt att två av tre i Sverige som är utan jobb inte får någon ersättning alls. Nu har det gått fem år med en alliansregering och jag ska behöva stå och läsa upp de här siffrorna i talarstolen när vi pratar om barnfattigdom, som är ett problem i sig. De här barnen lever i många fall i just de familjer där två av tre som är utan jobb inte får någon arbetslöshetsersättning alls. När ska Alliansen visa att man tar ansvar för den tid vi i dag lever i? Det är min fråga till Maria Lundqvist-Brömster.
Fru talman! Alliansen tar ansvar för det som sker i dag i politiken. Men man vänder inte på processer, trygghetssystem och samhällsfrågor hur lätt som helst. Jag kan hålla med om att man inte längre kan säga att man är ny på ett jobb efter fyra år, men nu pratar vi om samhällsfrågor. Vi pratar om många parter som är involverade. Vi pratar om demokratiska processer. Vi kan rada upp en hel del kommunikationsbitar som måste fungera för att vi över huvud taget ska få en process att gå framåt. Men ingen kan säga att alliansregeringen inte tar den här situationen på allvar. Både under den förra debatten här i dag och under den här har vi redovisat vilka åtgärder vi har vidtagit. Vi ska utvärdera och följa upp dessa.

Fru talman! Det finns ingen här i kammaren som inte ser tragiken i att ett barn inte får sina behov tillgodosedda. Det må gälla kärlek, omtanke, omsorg, utbildning eller materiella behov. Vi har samma mål. Målet är att leva upp till FN:s barnkonvention. Målet är att ge alla barn en trygg uppväxt. Målet är gemensamt, men det som skiljer mellan partierna är hur vägen dit ska se ut. Det är ändå glädjande att antalet fattiga barn har minskat från 296 000 år 2000 till 220 000 år 2010. Det är tusentals barn som växte upp i fattigdom för tio år sedan som inte behöver göra det i dag. Men bakom varje enskilt barn som fortfarande lever i ett fattigt hem döljer sig en egen historia. Det är också viktigt att klargöra att siffran 220 000 barn inte betyder att det är 220 000 barn som har det dåligt. Barn som utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet, barn som vanvårdas eller barn som växer upp med missbrukande föräldrar har oftast ett helvete. För de barn som vi i dag diskuterar, barn som växer upp i familjer som saknar ekonomiska marginaler, behöver det inte vara så. Många föräldrar i den här situationen kan kompensera och skydda sitt barn, men därmed inte sagt att tillvaron för föräldrarna inte är svår. Rädda Barnens rapport om barnfattigdom talar ett tydligt språk och måste tas på största allvar. Den visar två tydliga trender. Alltsedan 90-talet har inkomstklyftorna i Sverige ökat. Den relativa fattigdomen har ökat. Klyftor kan öka av två anledningar. Om fler människor kommer i arbete och om lönerna ökar kraftigt innebär det att klyftorna ökar. Det ser inte jag som ett problem. Att fler och fler människor arbetar och tjänar pengar leder till att mer skatt betalas som sedan kan användas till viktiga gemensamma ändamål. Om däremot klyftorna ökar beroende på att de som har det svårt får det sämre är det ett stort problem, men så är inte fallet. Under samma period som den relativa fattigdomen har ökat har den absoluta fattigdomen minskat kraftigt. I Social rapport 2010 från Socialstyrelsen pekar de flesta kurvor åt rätt håll. Mellan 1996 och 2007 halverades andelen fattiga med inkomster under socialbidragsnormen. Därefter kom den ekonomiska krisen som ledde till en snabbt stigande arbetslöshet, vilket ledde att de sämst ställda fick mindre att leva på i kronor och ören. Även om antalet som lever med inkomster under socialbidragsnormen har halverats under en tioårsperiod och uppgången nu till stor del kan förklaras av den ekonomiska krisen är det befogat att fråga sig vad vi kan göra för att färre barn ska växa upp i familjer med knappa ekonomiska resurser. Jag och Centerpartiet anser att vi för det första måste se till att fler människor kommer i arbete. Barn som växer upp i fattiga familjer har i stort sett alltid en eller två arbetslösa föräldrar. RUT-avdrag, ROT-avdrag, sänkt restaurangmoms, sänkt arbetsgivaravgift och förändringar i LAS leder till fler i arbete och därmed minskad barnfattigdom. Det gäller att underlätta för dem som vill starta företag. Bättre villkor för företag som vill anställa leder till minskad barnfattigdom. De här sambanden måste göras klara och tydliga. Det leder till minskad barnfattigdom därför att mamma eller pappa får jobb, men det leder också till ökade skatteintäkter som säkrar förskolan, försörjningsstödet och socialförsäkringarna. För det andra är det så att många fattiga barn är barn till invandrare som inte har kommit in på arbetsmarknaden. Det är inte okej att det i Sverige tar sju år från det att en familjeförsörjare kommer till landet till dess hon har ett jobb. Mer riktade insatser måste till. För det tredje krävs det förändringar i skolan. Gemensamt för många fattiga barnfamiljer är att mamma eller pappa inte har en fullgjord gymnasieutbildning. Den nya gymnasieskolan med en tydligt yrkesförberedande del och med lärlingsinslag kommer på sikt att minska barnfattigdomen. För det fjärde måste revorna i välfärdstäcket sys igen. Det är inte okej att mer än en miljon står utanför a-kassan. Många av de fattiga barnfamiljerna har föräldrar som är arbetslösa och som dessutom inte har blivit medlemmar i en facklig a-kassa eller har blivit medlemmar men inte arbetat tillräckligt länge. Det är dags att arbetslöshetsförsäkringen blir statlig och allmän. Den som blir arbetslös ska alltid ha rätt till ersättning från en arbetslöshetsförsäkring. För det femte är det en klok politik att höja flerbarnstillägget, vilket regeringen har gjort, och att höja barndelen i bostadsbidraget. Det är också en klok politik att höja riksnormen för försörjningsstöd mer än inflationen. Vi måste också gå vidare och se över kommunernas försörjningsstöd, socialbidraget, så att inte dessa familjer hamnar i en fattigdomsfälla med mer än hundraprocentiga marginaleffekter. Menar vi allvar med att minska barnfattigdomen måste också alla förslag riktas mot att få fler mammor och pappor i arbete. När oppositionen kräver höjda arbetsgivaravgifter för unga vet vi att det kommer att leda till fler arbetslösa unga vuxna. Det ger ofelbart fler fattiga barn. När oppositionen säger att RUT ger pigjobb och kräver avskaffande av RUT vet vi att det leder till att fler unga, ensamstående föräldrar förlorar sina arbeten. Det ger ofelbart fler fattiga barn. När oppositionen kräver att restaurangmomsen ska fördubblas vet vi att det leder till att fler ungdomar och invandrare förlorar sina jobb. Det ger ofelbart fler fattiga barn. Fru talman! Det paradoxala i dagens debatt är att de partier som kräver en handlingsplan för att minska barnfattigdomen samtidigt är de partier som i sak förespråkar politiska åtgärder som leder till ökad barnfattigdom.

Fru talman! Jag vill först av allt problematisera uttrycket "barnfattigdom". Det finns en uppenbar risk att ett upprepande av ordet "barnfattigdom" ger vissa barn en stämpel som kan stigmatisera dem för resten av livet i ett permanent utanförskap. Låt oss därför vara försiktiga med att använda uttrycket "barnfattigdom" som ett slagträ i den politiska debatten för att vinna politiska poäng Om vi i stället använder uttrycket "barn i ekonomisk utsatthet" tror jag att det rimmar bättre med verkligheten. Det stämmer också bra med Rädda Barnens definition, det vill säga barn som lever i ekonomisk utsatthet eller under knappa ekonomiska resurser. Det är väl egentligen vuxna, alltså föräldrar, som är fattiga när barn drabbas. Att barn drabbas på grund av att föräldrar har en utsatt ekonomisk situation är verklighet i Sverige i dag. När jag arbetade tio år i Göteborg med missbrukare, hemlösa och människor med psykiatrisk problematik såg jag mycket av det här. Vi arbetade också med barn till intagna på fängelser. Jag har alltså mött det här. Verkligheten är att fler än 200 000 barn i Sverige lever i ekonomisk fattigdom enligt Rädda Barnen. Herr talman! Frågan är vad regeringen gör för att komma till rätta med problemen, och det ska jag strax återkomma till. Den socioekonomiska aspekten för de här barnen ska inte negligeras, inte ens i jämförelser med andra länder. Vi vet av undersökningar att hela situationen för barn i familjer med låg inkomst eller låg utbildning eller i familjer där barn lever med en av sina föräldrar är särskilt utsatt. I de här familjerna finns ett samband mellan ohälsa och föräldrars sociala position med till exempel överrepresentation av långvarig sjukdom. Det finns undersökningar som har visat kopplingar mellan föräldrarnas utbildningsnivå och förekomst av astma och karies hos barn mellan 3 och 14 år. Låg utbildningsnivå har också samband med större risk för bland annat självmordsförsök hos tonåringar som är mellan 15 och 19 år. Övervikt var tidigare ett tecken på rikedom. I dag ser vi ett samband mellan övervikt hos yngre barn och låg utbildningsnivå hos föräldrarna. Bland de arbetslösa unga i dag finns en överrepresentation av personer från socioekonomiskt svaga områden och som i skolan inte trivdes, skolkade och fick dåliga studieresultat. Allt hänger samman och är resultatet av decenniers utveckling. Christer Engelhardt nämnde att vi står här i dag och talar om dagens verklighet. Men det är klart att det här har pågått under ganska lång tid. Det är rätt fåfängt av oppositionen att lägga fram det här som något som har uppstått i Sverige sedan Alliansen tog över regeringsmakten 2006. Var har Vänsterpartiet befunnit sig i den utvecklingen? Jag har stor respekt för Eva Olofsson och hennes kunskap och engagemang, men Vänsterpartiet har aldrig, i mina ögon, haft någon särskild passion för människor i utsatta situationer, utom i sina teorier förstås. Miljöpartiet vevar runt med barnfattigdom som ett slagträ i debatten. Socialdemokraterna bär en stor del av ansvaret för den politiska utvecklingen i Sverige under 1900-talet. Man har en stolt historia, men den har sina fläckar. Alla skulle med, men det blev ganska många kvar på perrongen! Vänstern har i flera år nu lidit av idébrist över hela Europa, så det är inte märkligt att det händer i oppositionen även hos oss. Vad gör då regeringen? Och vad vill Kristdemokraterna med fokusområdet barns och ungas uppväxtvillkor? Regeringen inser att barns ekonomiska situation är mycket viktig. Ensamstående föräldrars situation har särskilt uppmärksammats av regeringen, och flera satsningar inom den ekonomiska familjepolitiken har genomförts och föreslås komma hushållen med ensamstående föräldrar till del. Inom socialutskottets område är höjningen av riksnormen för försörjningsstödet för familjer med äldre barn och ungdomar genomförd. Regeringen har höjt det särskilda bidraget inom bostadsbidraget från den 1 januari 2012. Det är något som kommer alla barnfamiljer som får bostadsbidrag till del. Även höjningen av flerbarnstilläggen den 1 juli 2010 hjälper hushåll med stor försörjningsbörda. Att fler föräldrar får vara med i arbetsgemenskapen är grundläggande för att våra barn ska må bra. Arbetslinjen är därför oerhört viktig att hålla fast vid. En rad insatser har vidtagits, exempelvis nystartsjobb för dem som saknat arbete under minst ett år. För ungdomar gäller att man ska ha saknat arbete under sex månader. En annan åtgärd som regeringen har vidtagit för att förstärka arbetslinjen är etableringsreformen för nyanlända invandrare som trädde i kraft den 1 december 2010. Den är ett viktigt steg då den har ett stort jämställdhetsfokus. För att en familj ska få full etableringsersättning ställs krav på att både män och kvinnor deltar i insatserna. Vi har också de genomförda skattesänkningarna som gör det mer lönsamt att arbeta för låg och medelinkomsttagare. De åtgärder som regeringen har vidtagit för ökad sysselsättning tillsammans med förbättringar inom bland annat familjepolitiken är i sig handlingsplaner som i kombination med satsningar på exempelvis utbildning bidrar till att minska ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer. Det är i kommuner och landsting som de flesta verksamheter som rör barn finns. Det är också där beslut fattas som har direkt inverkan på barns vardag och deras livssituation. Kommun och landstingssektorn spelar en stor roll för att minska skillnaderna i uppväxtvillkor mellan barn som lever i hushåll med olika inkomstnivåer. Kommunala handlingsplaner kan vara ett verktyg i arbetet mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sådana initiativ är positiva, men det är upp till kommunerna själva att bedöma vilka insatser som behöver genomföras utifrån egna kommunala förutsättningar och det kommunala självstyret. Låt oss för ett ögonblick lyfta blicken och se ut över vår värld! Hur är det då med barnfattigdomen internationellt sett? FAO, Food and Agriculture Organization, rapporterar att 925 miljoner människor var undernärda i världen år 2010. Det är mer än 100 gånger så många som hela Sveriges befolkning. Mest drabbade är barn. Det är i synnerhet i Afrika, söder om Sahara, som de drabbade lever. Just nu riktas blickarna mot Afrikas horn och även mot södra Asien som lider av hungersnöd. Det ter sig orimligt, menar jag, att tala om svensk barnfattigdom utan att nämna eller visa engagemang för medmänniskor i andra delar av världen som dör av svält, förgås av törst och förlorar psykisk och fysisk hälsa på grund av brist på mat och medicin. För oss kristdemokrater är detta oerhört viktigt. Jag säger inte detta för att negligera våra svenska förhållanden. Herr talman! Jag är djupt bekymrad över många barns situation i Sverige. Nästan 400 000 barn lever i familjer med missbruk eller ett utvecklat riskdrickande. De barnen är knappast rika även om det skulle finnas gott om pengar i hushållet. Ungefär 20 000 barn är omhändertagna i vårt land. Varannan tonåring säger sig sakna någon vuxen att tala med, och var femte säger att föräldrarna inte har tid för dem. Vi vet att vårt land är ett välfärdssamhälle, men vi vet också att allt fler barn och ungdomar har en ökande psykisk ohälsa. Det kan inte enbart vara flera ekonomiska reformer eller bidragssystem som ska få den psykiska ohälsan att minska. Det behövs mer värme. Vi måste se varje barn och varje tonåring och ge tid och kärlek för att minska den sociala fattigdomen och öka tryggheten under de viktiga uppväxtåren. Nog skulle det te sig både mänskligt och angeläget att vi för ett ögonblick flyttar fokus något från kronor och ören och i ord och berättelser visar förståelse för vad föräldrar, familj och de små gemenskaperna, till exempel i popgruppen eller idrottsklubben, betyder för att barn ska uppleva ett rikt och meningsfullt liv! Herr talman! Regeringen gör stora insatser för att komma till rätta med att det i vårt land finns barn i ekonomisk utsatthet. Kristdemokraterna vill vara en stark förespråkare i Sveriges riksdag för att barn och unga ska få förbättrade uppväxtvillkor. I det arbetet ska vi inte bara göra så gott vi kan. Vi ska göra det som krävs! Jag yrkar bifall till förslaget i socialutskottets betänkande.
Herr talman! Roland Utbult sade precis: Vi kristdemokrater ska göra allt vi kan för detta. Det tvivlar jag inte en sekund på att Roland Utbult menar.

Det gjorde att, vilket jag pekat på tidigare, två av tre som är utan jobb i dag inte får någon arbetslöshetsersättning. Det är de regler som alliansregeringen har stiftat. Vi har till viss del genom ett tillkännagivande här i riksdagen lyckats få till stånd en förändring. Men det negligerar man från regeringens sida. Det ansvariga statsrådet har till och med så sent som i går fått gå ut och be riksdagen om ursäkt. Det har bland annat bidragit till den ekonomiska utsatthet som många barn i Sverige i dag lever i och som vi debatterar här i riksdagen. Jag hoppas att Roland Utbult verkligen tar sig själv på orden och gör vad Roland Utbult kan med Kristdemokraterna i Sveriges riksdag för att motverka den situation vi nu har hamnat i.
Herr talman! Det är en viktig problematik som Christer Engelhardt tar upp. Vi kristdemokrater har sett vad som hände med socialförsäkringen. Vi har varit väldigt aktiva med att förändra den och se över den. Vi har haft arbetsgrupper som arbetat med det. Vi har lagt fram förslag. Jag tror att vi i hög grad har påverkat socialförsäkringen så att den har blivit bra mycket bättre. Det var människor som for illa. Det förnekar jag inte ett ögonblick. Jag vet att Socialdemokraterna har en historia med att skattebefria våra allra rikaste miljardärer. Det tycker jag är oerhört stötande. Ni kanske ska vara lite försiktiga här med orden. När det gäller a-kassan menar vi att den bör vara allmän och obligatorisk. Vi vill ha ett tak som följer prisutvecklingen. Vi har sett över det och är med på banan även när det gäller den frågan.
Herr talman! Jag ska citera en professor från Lunds universitet, Anders Kjellberg, som säger så här i Dagens Nyheter i dag: "I regel fick de som tjänade minst betala mest. På flera håll inom LO var den sammanlagda avgiften för fack och a-kassa uppe på 700-800 kronor. Det innebar att organisationsgraden blev högre bland tjänstemän än arbetare." Detta är ett tydligt exempel på att när man gav sig på a-kassan tvingade man människor att lämna arbetslöshetsförsäkringen. Man ville egentligen försvaga den svenska fackföreningsrörelsen. Man gav sig på a-kassan. Det gjorde att människor valde att lämna a-kassan men stannade kvar i den svenska fackföreningsrörelsen. Detta har bidragit till att vi i dag står inför detta. År 2006 hade 70 procent av alla arbetslösa ersättning. I november i fjol var det hälften så många, 36 procent. Detta är siffror från Arbetsförmedlingen. Det kan inte vara något att slå sig för bröstet för från alliansregeringen och säga: Vi har en politik som gör att människor får ett jobb. Vi ser att människor tvingas ut i arbetslöshet och i sjukförsäkringar som inte ger några inkomster. Det gör att precis den grupp vi talar om i dag, barnen, drabbas på ett otroligt olyckligt sätt.
Herr talman! Jag ser bekymren när det gäller barnen. Jag har sett att barn har hamnat illa till av olika skäl. Förutom det som Christer Engelhardt nämner kan det finnas andra orsaker. Det kan till exempel vara föräldrar som av olika skäl inte har lyckats ta sig an familjen på ett bra sätt. De har hamnat i en ekonomiskt utsatt situation också på grund av det. Det finns flera skäl. Jag håller verkligen med Christer Engelhardt om att bekymren finns i vårt samhälle. Vi måste för att komma till rätta med problematiken erkänna att det finns problem. Jag är med dig på den linjen. Vi är inte nöjda såsom utvecklingen har varit när det gäller a-kassan. Därför ser vi över den. Vi i Kristdemokraterna vill ha en obligatorisk allmän a-kassa som följer prisutvecklingen. I mitt parti har vi väldigt starkt engagemang. Vi har ett fokusområde som gäller barns och ungas uppväxtvillkor. Jag tror att vi är med och påverkar politiken både i Alliansen och i stort i Sveriges riksdag. Tack för replikskiftet. Det är viktiga frågor som vi debatterar.

Herr talman! Roland Utbult sade att barn var drabbade av de försämringar i a-kassan och sjukförsäkringen som hans parti var med och beslutade om. Det är bara att konstatera att människor är drabbade. Det kan vi se i DN i dag. Det pågår i dag. De barn som lever med dessa föräldrar ska inte bara vara med i en familj där det är jättejobbigt att någon är arbetslös. De ska också drabbas av en väldigt dålig ekonomi. Det är likadant när människor blir sjuka i dag. Det var klädsamt av Roland Utbult att ligga lågt i det tidigare replikskiftet. Vi vill ha en arbetslöshetskassa som fortsätter som förut. Men den kommer att bli så att i stort sett alla är med i den om man ger bra inträdesvillkor. Det handlar om att man gör avgiften låg och inte gör det svårare att gå med som Alliansen gjorde och att den för stora grupper ger 80 procent av lönen. Jag har aldrig förstått vad den obligatoriska a-kassa som du talar om kommer att ge för nivå. Det viktiga är att dessa försämringar har drabbat barn och barnfamiljer. Jag funderade lite förut om Roland Utbult ville ha upp oss här på replikskiften när han svingade mot V och Miljöpartiet. Jag tror inte att han har läst Göteborgs universitets undersökningar om vad man kopplar till med olika partier. Jag kan rekommendera dem. Jag vill också fråga vad det är för beskattning som KD vill göra av de miljardärer som ni anklagar sossarna för att inte vilja beskatta. Då måste du själv vilja det, antar jag. Det vore väldigt klädsamt om vi konkret fick höra vad barnsatsningen från KD:s sida innebär för de barn som är i ett ekonomiskt utsatt läge. Det gäller speciellt vad ni vill göra för ensamstående föräldrar. Det jag hör från ensamstående föräldrar är att KD har glömt att det finns ensamstående föräldrar. KD för en politik som gynnar familjer med två föräldrar.
Herr talman! Lite eldade jag väl upp oppositionen. Jag tittade lite grann på tavlan innan jag kritiserade oppositionen. Sedan tittade jag efteråt och såg att det blivit rött på flera platser. Detta är allvarliga saker. Precis som jag sade nyligen till Christer Engelhardt måste man för att göra en förändring erkänna att det finns ett problem. Annars finns det ingen möjlighet att se hur man ska gå vidare. Det är precis som Eva Olofsson säger och som jag sade. Jag har väldigt stor respekt för dig och ditt engagemang. Det är viktigt att barn drabbas i dag, och vi vill göra förändringar. Jag upprepar lite grann vad regeringen gör så att detta blir väldigt konkret. Riksnormen höjs. Det betyder att du får mer pengar i försörjningsstöd och att levnadsstandarden höjs något. Vi höjer ett bidrag inom bostadsbidraget från den 1 januari 2012. Det kommer alla barnfamiljer med bostadsbidrag till del. Vi har höjt flerbarnstillägget från den 1 juli 2010. Arbetslinjen arbetar vi med för att människor ska få jobb bland annat med hjälp av nystartsjobb. Det handlar om människor som har varit borta från arbetet i ett år. Vi har etableringsreformen för nyanlända invandrare, som trädde i kraft den 1 december 2010. Dessutom kan du från 2013 ta ett jobb och samtidigt behålla en del av försörjningsstödet, eller socialbidraget som det hette tidigare. Också det är en viktig reform som kommer. Nog gör regeringen mycket. Jag skulle vilja återkomma till det som gäller familjen i min nästa replik.
Herr talman! Jag har ännu inte hört hur Roland Utbult vill beskatta miljardärerna, men det kanske bara var något han svingade mot Socialdemokraterna. KD har drivit frågan om vårdnadsbidraget. Ensamstående föräldrar säger att de inte kan leva på det, utan de vill ha ett jobb, en lön och barnomsorg. Därför vore det intressant att höra vad du, Roland Utbult, säger om barnomsorg på obekväm arbetstid, något som jag även frågat andra debattörer om, så att en ensamstående förälder kan känna tryggheten i att barnet är väl omhändertaget när han eller hon jobbar på obekväm arbetstid eller så att en arbetslös ensamstående förälder, oftast mamman, känner att hon kan söka de jobb som finns, varav många är på obekväm arbetstid. Det vore intressant att även höra hur du ser på de stora barngrupper som finns i förskolan och i fritidshemmen. De har ju blivit väldigt stora. Med mindre barngrupper kan man naturligtvis stötta barnen, till exempel de barn som har utländska föräldrar, så att de tidigt lär sig språket, kommer i gång och klarar av skolan bättre. Om man inte har mer personal på fritidshemmen, som i dag har grupper på 40 barn - grupperna har blivit mycket mindre personaltäta under den borgerliga regeringstiden - har man små möjligheter att stötta de barn som behöver extra stöd och som man mycket väl borde kunna fånga upp både i skolan och på fritidshemmen. Fritidshemmen är i dag alldeles för mycket av förvaring jämfört med hur det var på 80 och 90-talen då det fanns personal på fritis. Det är två frågor som jag gärna vill höra hur ni ser på. Dessutom undrar jag om ni tänker höja underhållsstödet. Som jag sade var jag och talade med Makalösa föräldrar för några dagar sedan. Att höja bostadsbidraget är väl bra, sade de, men många av deras medlemmar vågar inte söka bostadsbidrag eftersom de kan bli återbetalningsskyldiga. När de inte vet hur de har det med jobbet och ekonomin framöver är de rädda för att få en skuld som ska betalas.
Herr talman! Jag vill börja med frågan om ensamstående föräldrar. På Eva Olofsson kan det låta som om Kristdemokraterna har något emot ensamstående föräldrar. Vi lever ju i verkligheten och familjer ser väldigt olika ut. Jag har redovisat vad som görs för familjerna. Det gäller även ensamstående föräldrar. Vi är absolut inga motståndare till barnomsorgen heller. Det handlar om valfrihet. Nu lanserar vi en barnomsorgspeng, det som tidigare kallades vårdnadsbidrag och som förbättrats och utvecklats. Det är remisstid och vi håller på att diskutera ärendet. För att få riktig valfrihet är det naturligtvis viktigt att det finns barnomsorg. Vi vill inte att alla ska vara hemma med sina barn, utan verklig valfrihet handlar om att också barnomsorgen fungerar. Jag delar absolut Eva Olofssons uppfattning att man ska kunna få barnomsorg även på obekväm tid. När det gäller personal kontra storleken på barngrupperna kan jag nämna att i Uddevalla, där jag hör hemma, har vi ett kristdemokratiskt kommunalråd som har hand om dessa frågor. Vi har 18-19 barn i varje grupp, och vi jobbar för att få ned antalet. Sedan får vi se hur vi lyckas, men ambitionen finns i alla fall. Jag vet inte om Eva Olofsson fick svar på alla frågor. Jag vill säga att för oss är det viktigt med valfrihet, och det handlar inte bara om familjen utan också om barnomsorgen. Dessutom vill jag gärna att vi försöker öppna för obekväm arbetstid så att det finns möjligheter till riktigt stor valfrihet för familjerna.

Herr talman! Det var intressant att lyssna på Roland Utbult. Han var den kanske tydligaste av alliansföreträdarna med att öppna för barnomsorg på obekväm arbetstid, även om jag inte fick något riktigt besked om huruvida vi i Sveriges riksdag borde lagstifta om det så att det blir en rättighet. Det är den följdfråga jag i så fall har. Jag vill återknyta till mina tidigare frågeställningar och börjar med FN:s barnrättskommitté. Hur ser Kristdemokraterna på att Sverige, som jag tidigare sade, bör överväga att upprätta en handlingsplan för att bekämpa barnfattigdomen i tider av ekonomisk kris? Frågan avser Sverige på nationell nivå.
Herr talman! När det gäller FN:s barnkonvention vill vi helt och fullt att den ska bli svensk lag. Så är det. Vi har förordat det. Vi gör det i Alliansen. Vi gör det överallt där vi går fram. Vi tycker att det är viktigt. Vi vet att det finns en viss problematik kring barnkonventionen. På vissa punkter är svensk lag till och med starkare formulerad än konventionen. De måste därför på något sätt harmonieras. På grund av de fantastiskt fina inslag som finns i barnkonventionen anser vi att den ska bli svensk lag. Där finns inget problem för vår del. Problemet är väl i så fall att försöka få alla att vara med på det. Jag hörde Maria Lundqvist-Brömster tidigare i debatten uttrycka Folkpartiets syn på detta. Beträffande obekväm arbetstid vet jag inte om det var någon direkt fråga från Magnus Ehrencrona, men det har jag svarat på. Magnus Ehrencrona vill ha en nationell plan mot barnfattigdomen, men det finns ingen majoritet för det i riksdagen och vi tycker inte att det är nödvändigt heller.
Herr talman! Jag fick inte något riktigt svar på hur Roland Utbult ser på att FN:s barnrättskommitté förespråkar att Sverige ska ta fram en nationell handlingsplan. Jag vore tacksam om jag kunde få svar på det. När det gäller barnomsorg på obekväm arbetstid var följdfrågan till det svar tidigare frågeställare fick huruvida Kristdemokraterna kan tänka sig att överväga att lagstifta om rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid så att det inte blir upp till kommunernas godtycke. Hur ser ni på att föräldrarna har rätt att kräva barnomsorg på icke-kontorstid, på samma sätt som till barnomsorg på kontorstid?
Herr talman! Vi har i Sveriges riksdag antagit en strategi för barns rättigheter. Därför anser jag inte att vi just nu behöver göra någonting ytterligare där. Det handlar om att barn ska lyssnas på mycket mer, bland annat i rättsprocesser. Jag är tillfreds med den strategi som vi röstat om i kammaren och således antagit i Sveriges riksdag. När det gäller lagstiftning om obekväm arbetstid får vi väl titta på det. Magnus Ehrencrona får nog inget annat svar på den frågan av mig just nu. Det är en intressant fråga. Det handlar om att se hur vi kan möjliggöra för familjer, för dem som arbetar, att verkligen få riktig valfrihet. Det handlar om familj och barnomsorg i olika former.

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i Christer Engelhardts anförande och yrka bifall till reservation nr 1. I november var jag på ett seminarium i Katrineholm som handlade om barnfattigdom. På det seminariet var det en förskollärare som sade ungefär på följande sätt: Nu börjar det närma sig vintern, det är kallt ute, och på måndag när lille Pelle kommer till dagis har han trots det kalla vädret fortfarande sin slitna sommarjacka och ett par trasiga gympadojor på sig. Vad ska jag som förskollärare säga till hans mamma när jag samtidigt förstår att de ännu inte haft tillräckligt med pengar för att kunna köpa Pelle en varmare jacka och ett par tjocka skor eller stövlar? Detta berörde mig väldigt mycket. Det gav mig också en bekräftelse på att den borgerliga välfärdspolitiken är hård och tuff och drar isär samhället på ett brutalt vis och att utanförskapet drabbar barnen allra mest. I betänkandet redogörs för de åtgärder som ni i Alliansen har genomfört för att förbättra för barnen. Trots dessa åtgärder växer problemet. Antalet barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer ökar. När Rädda Barnen presenterade sin rapport förra gången blev det en välbehövlig debatt. Nu är snart nästa rapport klar, och vad jag har erfarit fortsätter ökningen av antalet barn i ekonomiskt utsatta familjer. Problemet är alltså långt ifrån löst. På 90-talet, som nämndes här, såg vi problemet. Efter att vi socialdemokrater tillsammans med Centerpartiet hade hanterat den ekonomiska krisen påbörjade vi arbetet med att minska barnfattigdomen. Och antalet minskade. Den trenden bröts 2008. Herr talman! Om det finns ett problem känner man ju att man vill lösa det. Och om de åtgärder som man vidtar inte hjälper föreslår eller vidtar man nya åtgärder - såvida man inte tycker att det inte är något problem. Jag är av den uppfattningen att den borgerliga regeringen medvetet driver denna politik. Ni vill att samhället ska dras isär och att dessa barn får skylla sig själva som inte har sett till att födas till världen i en familj som har tillräckliga resurser. Studerar man er politik och de beslut som ni har fattat sedan 2006 står det klart att ni vill gå tillbaka till gamla tider. Utbildning ska bara vara vissa människor förunnad, och omsorgen ska inte vara efter behov utan efter hur tjock plånbok man har. Blir du sjuk - skyll dig själv! Man tvingar allvarligt sjuka att fortsätta att jobba eller att gå till Arbetsförmedlingen. Ja, listan kan göras lång. Senast i morse på nyheterna - det har vi fått refererat av flera - hörde vi att det är endast en tredjedel av dem som är arbetslösa som har a-kassa och att allt fler tvingas söka försörjningsstöd. Förra veckan kom en rapport från Barnombudsmannen och Kronofogdemyndigheten som fick mig att börja tänka på den gamla statartiden. Antalet barn som vräks från sina hem ökar i Sverige i dag. Det är inte nog med att ni tvingar ut människor i fattigdom, utan ni skickar också räkningen till kommunerna. Försörjningsstödet ökar. Detta gör att det finns mindre pengar ute i kommunerna till äldreomsorg, skola, barnomsorg och så vidare. Ni säger en sak och gör någonting annat. Att flertalet av partierna i Alliansen driver denna politik är jag inte dugg överraskad av. Till skillnad från kanske en del av er har jag läst er historia. Men jag är mycket fundersam på hur Folkpartiet kan ställa upp på detta. Tyvärr har Folkpartiets representant gått - hon ville väl inte fortsätta att lyssna på mig. Det fanns en gång något som kallades socialliberaler som stod bakom den svenska modellen med ett generellt välfärdssystem, som vi alla bidrog till efter förmåga och fick del av efter behov. Visserligen har de flesta av dem försvunnit, men jag undrar ändå hur de tänker. Till sist vill jag kommentera Centerpartiets inlägg, som flera av er också har varit inne på. Jag håller naturligtvis med om att arbete är det som skapar välfärd. Men det är ju fördelningen av välfärden som vi reagerar på. Centerpartiets representant tog upp RUT-avdraget, sänkt arbetsgivaravgift för unga och sänkt restaurangmoms - det som ni har valt för att få fler i arbete. Vi tycker att de pengar som detta kostar kunde ha använts inom till exempel äldreomsorgen, barnomsorgen och så vidare. Jag tror att det hade skapat minst lika många nya jobb. Det tror jag också att många med mig skulle hålla med om, om jag inte hade som mål att skapa större klyftor i samhället som den borgerliga regeringen har.

Herr talman! Mycket har sagts i denna debatt i dag, och det visar att detta ämne engagerar många av oss. Jag tycker att det är jättebra. Barnfattigdom är ett begrepp, som vi har talat om här, som definieras på ett flertal olika sätt - 13 stycken eller så. Det berör också flera politiska områden, vilket visar sig i att det är flera utskott som har yttrat sig. Som ledamot i socialförsäkringsutskottet vill jag ta upp några saker. Och jag är ny för denna mandatperiod, Christer. När man talar om den relativa barnfattigdomen innebär den de facto att om alla barnfamiljer i ett land får det bättre, men vissa får 300 kronor mer i månaden och andra 600 kronor mer i månaden, har ändå den relativa barnfattigdomen ökat. Den absoluta barnfattigdomen har ökat lite grann men är fortfarande, tack och lov, lägre än vad den var 1997. Regeringens mening med den ekonomiska familjepolitiken är att skapa goda och trygga uppväxtvillkor för barn och ungdomar och att ge alla barn samma rättigheter och möjligheter att fullt ut forma sina liv under uppväxten. Regeringen har också genomfört, som har sagts här, dels flerbarnstillägg, dels höjda bostadsbidrag som är utformade på det sättet att det kommer de sämst ställda familjerna till godo. Det är en tydlig fördelningspolitisk inriktning i denna budget. De mätningar som vi pratar om här gjordes före både flerbarnstillägget och de höjda bostadsbidragen. I flera motioner efterlyser man en handlingsplan, men jag anser att de åtgärder som regeringen har vidtagit är bra. Och flera andra åtgärder är under beredning. Dessutom blir saker inte alltid bättre för att man har en plan. Herr talman! Flerbarnstillägget höjdes, och konstruktionen på bostadsbidraget var sådan att man nådde de sämst ställda familjerna. Jag tycker att det är jättebra. Sedan motverkar man inte barnfattigdom enbart genom att höja olika bidrag, men det är en av flera åtgärder som är nödvändiga. Barnfattigdomen är mycket ojämnt fördelad. Man kan se att den varierar från 4 procent till 30 procent och i vissa områden, nära mig, till och med 60 procent - jag tänker på Rosengård. Ensamstående och personer med utländsk härkomst är mest utsatta. Detta syns tydligt i all statistik. Till exempel i Rosengård utanför Malmö som gränsar till min hemkommun är utanförskapet skriande stort. Där är det nödvändigt att minska bostadssegregationen, som har ökat i Malmö under många år. Jag hoppas att den frågan kommer att prioriteras där nere. Statistiken visar också att ensamstående utan jobb har haft en svag utveckling och att de med jobb har haft en mer gynnsam utveckling. Herr talman! Att lära sig svenska och ha en chans att få ett jobb är det bästa sättet att bryta utanförskapet, såväl i Malmö som på andra platser. Här har Malmö en läxa att göra. Det finns några familjer som lyckas ta sig ifrån Rosengård, och då hamnar de i våra skolor. Jag har sett elever som är födda i Sverige och som nästan inte kan prata svenska och som nästan aldrig har varit utanför Rosengård - då pratar jag om en och en halv mil. Det finns således mycket att göra framöver inom flera politiska områden. Vi har i Sverige en av världens minsta skillnader i inkomster, vilket vi ska vara stolta över, men man kan alltid sträva efter att alla barn ska få en bra start i livet. Vårt bidragssystem hjälper många, men det är bara en del. Andra områden är skolan, se till att fler kommer i arbete och att det blir mer lönsamt att arbeta samt att minska bostadssegregationen. Jag kan berätta att nattomsorg eller omsorg på obekväm arbetstid är genomförd redan i dag i mer än 50 procent av kommunerna. Av dem är mer än 50 procent borgerliga. Jag kan säga att jag själv, som kommunstyrelseordförande fram till 2010, införde omsorg på obekväm arbetstid. Jag tycker att det är mycket bra. Moderatkvinnorna skrev i augusti 2010 att vi ville uppmuntra kommunerna att införa barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi har också ett betänkande som bereds inom Socialdepartementet just nu som heter Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull . Det är mycket viktigt, för där tittar man på underhållsstöd, kanske inte bara kronor och ören. Det är många föräldrar som skulle få högre underhållsstöd om de gjorde avtal om det och inte hade normen, som det alltför ofta blir, de 1 273 kronor eller vad det är. Jag hoppas mycket på den utredningen och hoppas att den kommer fram snart. Som socialförsäkringsutskottet också påpekar i sitt yttrande utesluter man inte att det även framöver kan bli tal om fortsatta satsningar inom de familjepolitiska stöden. Det tycker jag visar att regeringen tycker att detta är viktiga frågor och arbetar för ett sammanhållet Sverige, där alla ska kunna ha en god miljö.